Herr talman! Sten Östlund kritiserade vårt förslag. Vi vill gå längre när det gäller ett individanpassat lönebidragssystem. Sten Östlund avfärdade detta med att tala om att meritvärderingsoch liknande situationer skulle kunna uppstå. Jag anser detta vara väldigt teoretiska resonemang. Vår målsättning är ju att integrera arbetshandikappade på den ordinarie arbetsmarknaden. Det gäller inte bara personer med lättare handikapp utan även personer med svårare handikapp. Förslaget att individualisera detta i högre grad än vad dagens förslag innebär bör i praktiken kunna genomföras. Det förslag som läggs fram i dag betyder en viss nedtrappning. Det innebär också att arbetshandikappets utveckling bör bedömas enligt denna nedtrappning. Det betyder i sin tur att de gravt handikappade inte kan komma i fråga för sysselsättning med lönebidrag — alltså de som är gravt handikappade och för vilka handikappet blivit bestående under en lång tid. Det behöver inte förekomma olika bedömningssituationer i praktiken. Jag tycker att Sten Östlund har avfärdat detta alltför lättvindigt. Sedan är Sten Östlund förvånad över att vi avgivit ett särskilt yttrande när det gäller förbättring av bilstödet. Vi påpekar att den dröjer. Sten Östlund är förvånad ur den synpunkten att vi föreslagit besparingar på riksfärdtjänsten. Ett bättre individuellt stöd till handikappade och individuellt bilstöd minskar behovet av färdtjänsten. Därför är det angeläget att utredningens förslag förverkligas. Sten Östlund råkade litet grand i argumentnöd i sak. Han drog upp alla förslag till besparingar som vi har väckt när det gäller arbetsmarknadspolitiken i sin helhet. Vi anser att besparingar måste göras. Det inser även socialdemokraterna, för i detta betänkande har de hållit sig inom den ekonomiska ram som man haft tidigare. Vi vill hjälpa dem som verkligen behöver hjälp. Därför har vi sagt att taket till allmännyttiga organisationer inte behövs när man nu snävat in handikappbegreppet på det sätt man gjort — man säger att stödet skall gå till handikappade som behöver hjälp på lång sikt. Som jag sade i mitt anförande, har jag tagit kontakt med arbetsförmedlingar i olika typer av orter, där man anser att man kommer att hålla sig inom den nuvarande ekonomiska ramen efter denna insnävning av begreppet handikappad.
Herr talman! Jag noterar att Sten Östlund inte hade ett enda argument för att förklara varför regeringen inte har lagt fram något förslag med anledning av bilstödskommitténs betänkande våren 1982. Jag hoppas att han i sina kommande repliker har möjlighet att ge något besked i den här frågan. Vårt förslag om konstruktion av det allmänna lönebidraget ligger helt i linje med den uppfattning som såväl arbetsmarknadsstyrelsen som socialstyrelsen och handikapporganisationerna har gett uttryck för. Vi anser det nämligen vara fel att statsbidraget sänks för det första året. Vi tycker det är riktigare att det ligger kvar på 75 96. Vi tror att man på det sättet bättre kan gynna de handikappade och stärka deras situation på arbetsmarknaden. Herr talman! Jag blev mycket förvånad över Sten Östlunds uttalande att det var anmärkningsvärt att vi ställer upp för att ta bort taket för anställning med lönebidrag i de allmännyttiga organisationerna. Det är bara på det sättet, Sten Östlund, att vi har förfäktat denna uppfattning tidigare, och vi kan nu glädja oss åt att det kommer att ge resultat vid den kommande omröstningen här i riksdagen. Det ligger helt i linje med den uppfattning vi har när det gäller inställningen till de arbetshandikappade. Det är, som jag ser det, mera anmärkningsvärt att socialdemokraterna inte har kunnat ställa sig bakom det förslag som de fyra oppositionspartierna har framfört i utskottet. Slutligen, herr talman, väntar jag på besked från Sten Östlund om hur man på socialdemokratiskt håll ser på möjligheterna att reducera driftbidragen till Samhällsföretag under de kommande budgetåren med tanke på den kritik som man har riktat mot oss när vi ville sänka driftbidraget med 2 96 och minska antalet direktanställda. Det skulle vara utomordentligt värdefullt för oss att få ett besked från socialdemokraterna om hur man tänker lösa denna fråga.

Herr talman! Sten Östlund bekräftar i sitt inlägg att socialdemokraterna har gått tvärtemot sin tidigare hållning beträffande taket för lönebidrag till anställda i allmännyttiga organisationer. När socialdemokraterna var med oss i detta motstånd, talade man nämligen om svårigheter på arbetsmarknaden. Dessa är ju förvärrade i dag. Man talade då om värdet för de handikappade av att få chans till ett eget jobb. Är detta värde mindre i dag? Och man sade i sin motion för ett par år sedan att det är fråga om en ringa kostnad. Gäller inte det argumentet även i dag? Nu kom Sten Östlund med en bekännelse, att socialdemokraterna redan i fjol var tveksamma. Då blir man ju också ytterligt förvånad. Efter ett år av tveksamhet i arbetsmarknadsutskottet orkar socialdemokraterna inte ta sig samman och ställa upp för en åsikt som de hårt slogs för för två år sedan. Den redogörelse för utvecklingen när det gäller arbetshandikappades möjligheter att delta i arbetslivet som Sten Östlund gjorde var i allt väsentligt riktig. Det var viktigt att få den. Jag vill bara säga att under den tolvårsperiod som översikten avsåg har antalet reformer och ökningen av de tilldelade medlen haft den mest positiva utvecklingen under de sex år då socialdemokraterna var utanför regeringen. Sten Östlund uttalar att det ligger missnöje bakom yttrandet om bilstöd. Var står socialdemokraterna i denna fråga? Att Sten Östlund nu betraktar ett annat parti som opportunistiskt är en klen tröst för de handikappade. Det vi undrar är: Varför har inte den socialdemokratiska regeringen orkat med att förverkliga ett reformerat bilstöd till de handikappade? Man måste inte vänta till dess att det blir ett valår för att inse att det är bråttom.

Herr talman! Jag noterade att Sten Östlund moraliserade över moderaterna och den ljusning i det reaktionära mörkret som syntes när det gällde taket för lönebidraget till de allmännyttiga organisationerna. Efter vad jag förstod skulle tydligen Sten Östlund ha önskat att moderaterna hade bibehållit sin reaktionära ståndpunkt, som skulle ha sammanfallit med den socialdemokratiska uppfattningen. Det är en något egendomlig vädjan från Sten Östlund. I övrigt var de delar av Sten Östlunds anförande som gällde just taket för lönebidraget till de allmännyttiga organisationerna och lönebidragsanställningar en bekräftelse på att det är regeringen som avgör och att den socialdemokratiska riksdagsgruppen totalt står under regeringens förmynderskap. Det är ju i stort sett en fråga om från vilket konto pengarna till de handikappade skall betalas ut. Ser man till samhällsekonomin totalt måste det vara ytterst besvärande för Sten Östlund att säga att vi på grund av det rådande ekonomiska läget i dag inte kan ta bort taket och inskränkningarna, förbättra nivåerna och utvidga kretsen av dem som kan få det stöd som vpk har föreslagit. Är det inte ganska barockt att de handikappade utan jobb, de sämst ställda i samhället, skall behöva se en arbetarregering befrämja en ekonomisk politik där vinsterna skall öka — en politik som leder till att spekulationen blir mer omfattande och till att rikt och duktigt folk får slå sig fram i samhället? Det är en ganska befängd bild som här målas upp av regeringens inställning till de handikappade. Regeringen hänvisar alltså till det rådande ekonomiska läget, när det går att i detta land omfördela till de handikappades förmån — och det är vad det handlar om. Därmed kommer jag in på det som Sten Östlund direkt gled över på, nämligen vårt förslag om åtgärder mot utslagningen. Vi föreslår här en utredning i stil med de utredningar som tidigare har gjorts om de lågavlönade, t.ex. låginkomstutredningen, för att få till stånd en ordentlig diskussion. Utslagningen har med rätten till arbete att göra. Om vi hade ett samhälle där det var möjligt att få arbete, behövde vi ju inga lönebidrag. När tänker socialdemokraterna komma dit? Vad har ni för målsättning? Hur länge skall det rådande ekonomiska läget bestå? Det kan väl inte vara så, att socialdemokratin tror på att det kapitalistiska systemet skall lösa problemen för de arbetshandikappade och ge dem rätten till ett arbete?

Herr talman! Sten Östlund drog än en gång fram som ett argument att de borgerliga partierna hade olika synsätt. Om vi tittar på reservationerna ser vi att vi har flera gemensamma synsätt i detta ärende. Bl.a. vill vi minska volymen av Samhällsföretag, och vi vill att fler människor skall få anställning på den reguljära marknaden. Att vi har litet olika åsikter om lönebidragets framtida utformning för att detta resultat skall nås är en annan sak. Jag vill fortfarande vidhålla att man kan gå längre i fråga om differentieringen av lönebidraget än vad man föreslagit i utredningen. Jag kan inte hålla med Sten Östlund om att man i denna utredning har påvisat att den avtrappning och det system som framläggs i dag också är det som skall gälla i framtiden. Jag anser nämligen att det är stora grupper handikappade som därmed inte har en chans att komma ut på den reguljära arbetsmarknaden. Det gäller t.ex. psykiskt utvecklingsstörda. Många av dessa handikappade kanske har den typen av handikapp att man inte behöver göra så många och krångliga bedömningar. Jag vidhåller alltså fortfarande att det är ett teoretiskt resonemang. Vi har föreslagit en försöksverksamhet, som vi har anvisat 35 milj.kr. till, för att se hur ett sådant individanpassat lönebidragssystem skall utformas — det kan naturligtvis utformas på många olika sätt. Det gäller att få en utformning som är praktisk och som gynnar de handikappade — det är ju detta vi hela tiden talar om — och särskilt gynnar dem med gravare handikapp. Sten Östlund tog också upp detta att vi bara föreslår besparingar. Jag vill understryka att vi föreslår besparingar, därför att vi vet att det är nödvändigt. Vi vet också att det är nödvändigt att vi får en balans i ekonomin, om vi skall kunna ge stöd till dem som behöver det bäst. Det är det som denna debatt går ut på i dag och som vårt resonemang utgår från, dvs. att vi skall ge stöd till dem som bäst behöver det. För att kunna göra det behöver vi spara. Socialdemokraterna hänvisar ju själva på flera ställen i betänkandet till den ekonomiska situationen, så ibland har man väl också tankegångar åt det hållet från regeringens sida.
Herr talman! Sten Östlund är fortfarande bekymrad över att vi i oppositionspartierna har olika förslag till konstruktion av det allmänna lönebidraget. Vi har fört fram våra förslag, eftersom vi tror att just våra förslag är de bästa lösningarna på de handikappades problem att kunna komma ut och få ett bättre fotfäste på den reguljära arbetsmarknaden. Vi kan bara konstatera att vi har litet olika uppfattningar, men vi tycker att det är en självklarhet att det är så. Var och en tror ju på sina egna idéer och förslag. I det här fallet är vi i gott sällskap, eftersom både arbetsmarknadsstyrelsen, socialstyrelsen och handikapporganisationerna i det här avseendet har haft samma uppfattning som vi. Sten Östlund har fortfarande en möjlighet att ge besked om när regeringen avser att komma med förslag med anledning av bilstödskommitténs förslag som lämnades våren 1982, som jag tidigare sade. Samma möjlighet har han också när det gäller driftbidragsprocenten till Samhällsföretag och den utveckling och den målsättning man kan räkna med framöver och på vilket sätt man skall kunna sänka denna och ändå uppfylla de sociala målen.

Herr talman! Inför Sten Östlunds förklaringar till varför socialdemokraterna vill behålla taket för lånebidragsanställningar för de allmännyttiga organisationerna blir man alltmer häpen. Han upprepar att det var en fråga som den socialdemokratiska riksdagsgruppen tillsammans med övriga här beställde redan i fjol. Det är statsfinansiellt och tekniskt en liten fråga, näst intill bagatellartad, men för de handikappade är det en stor fråga. Och denna enkla — eller solidariska gest, om man så vill — har regeringen inte velat vara med om. Sten Östlund bekräftar att socialdemokraterna här i riksdagen inte vill eller inte vågar följa vårt förslag — för det kan väl inte vara av prestigeskäl som ni säger nej?
Herr talman! Sten Östlund säger att de flesta repliker här kanske kommer att handla om lönebidraget till de allmännyttiga organisationerna. En orsak till detta är ju att utskottsminoritetens inställning är helt orimlig. Vidare har vi sett den här propositionen som en framgång i detta läge. Vi har inte fått gehör för tanken att ta bort taken, vilka vi tycker utgör inskränkningar i systemet. Jag har redan redovisat vår ståndpunkt i frågan. Sten Östlund hänvisar till att det återigen är det ekonomiska läget som hindrar de handikappade att komma ut på arbetsmarknaden. Om jag förstår Sten Östlund rätt beträffande bidraget till de allmännyttiga organisationerna, åberopar han egentligen moderaternas reaktionära politik, som skulle ha hindrat att taket togs bort. Detta är egentligen kontentan av Sten Östlunds framträdande här i dag, vilket är ganska anmärkningsvärt. Men detta förhållande sammanfaller ju med att det står i reservationen att det är regeringen som skall avgöra och föreslå i vilken takt begränsningen av bidragsplatserna skall genomföras och redovisa kostnaderna för detta. Ja, detta är ju exempel på den kortsiktiga och inskränkta ekonomiska politik som förs av regeringen, och den sammanfaller, som vi vet här i riksdagen, ganska väl med moderat ekonomisk politik.

Herr talman! I detta betänkande från arbetsmarknadsutskottet behandlas en mängd motioner om åtgärder för handikappade. I sex motioner från vårt parti har vi föreslagit åtgärder för att åtminstone minska de problem som dessa människor har att brottas med. De handikappades situation på arbetsmarknaden har blivit allt svårare, trots att man från ansvarigt håll ofta säger sig besitta insikter i och förståelse för de handikappades situation. De senaste årens sparpolitik har utan tvivel medverkat till denna försämring. I dag är det många av dessa människor som gör en bitter erfarenhet av det svenska välfärdssamhället, när de hänvisas till passivitet, sociala bidrag eller förtidspensionering. Det kan också många gånger vara så att den handikappade har haft ett arbete och därvid blivit handikappad på grund av den teknik som använts och den arbetsmiljö som han tvingats arbeta i. Sedan har han kanske fått ett arbete på någon av Samhällsföretags arbetsplatser och hotas nu åter att sorteras bort genom sänkta statsbidrag och ökade krav på lönsamhet och effektivitet inom Samhällsföretag. De handikappades situation blir ju inte heller bättre av att vi har en mycket hög arbetslöshet i landet. Jag har, herr talman, under de senaste åren besökt några av Samhällsföretags arbetsplatser, och jag har även genom brev och telefonsamtal fått information om hur situationen i dag ter sig för dessa människor. På många håll går man — nästan i skräck — undrande inför hur framtiden kommer att bli. Man har pressen på sig: ni måste bli mer effektiva. Arbetstakten drivs upp, och kraven på de anställda ökar. Resultatet av detta kan bli att de som är svårast handikappade får det allt värre. Kanske blir en förtidspensionering det enda alternativet för dessa människor. Exempelvis har jag besökt en verkstad i Västerbotten, SAFAC-verkstaden i Storuman, vilken helt nyligen hotats av nedläggning, men som man i förhandlingar t. v. lyckats rädda. Nu blev det emellertid en nedskärning av antalet arbetstimmar, vilket innebär ett mindre antal anställda. Det gick inte att ta miste på det allvar som låg bakom deras oro för framtiden. Ändå hade man nyligen haft besök av två socialdemokratiska riksdagsledamöter som hade lovat både de anställda och övriga i kommunen att framföra en hälsning till Anna-Greta Leijon att kraven från riksdagen på nedskärningar inom Samhällsföretag måste omprövas. De lovade att problemet med nedskärningar och friställningar skulle framläggas för den socialdemokratiska riksdagsgruppen — och framför allt för arbetsmarknadsministern. Jag undrar i dag om de hälsningarna är framförda. Om så är fallet har det tydligen inte satt sina spår i betänkandet. I LO-tidningen kan man läsa att Börje Nilsson har en känsla av att de gravt handikappade på grund av lågkonjunktur och ekonomiska krav fått stå tillbaka. Han säger: Vi kan inte göra undantag från de sociala målen, för sviker man dem, då sviker man idén med Samhällsföretag. Ja, det är ett riktigt konstaterande, men vad hjälper detta om inte det hela följs upp med konkreta åtgärder? Sten Östlund har i dag anfört att man tänkt på de budgetmässiga konsekvenserna. Jag konstaterar att han inte finns i kammaren just nu. Meni andra sammanhang synes inte några budgetmässiga konsekvenser föreligga — t.ex. när det gällt att kraftigt sänka skatten för högavlönade eller när beslutet om JAS fattades. Det här föder en fundering: Är det verkligen så, att de budgetmässiga konsekvenserna framstår som tydligast när det gäller frågan om åtgärder för de sämst ställda här i samhället? Vidare har jag fått brev från lokala reha-grupper. Man är mycket bekymrad över den situation som råder, och man konstaterar: I dag diskuterar vi inte möjligheterna för de handikappade att få ett arbete utan i de flesta fall diskuterar vi en förtidspensionering. Man framhåller att reha-gruppen på det sättet kommer att bli ett organ för pensionering av människor, vilket knappast stämmer överens med namnet. Detta styrks också av att över 2 000 ungdomar under 29 år årligen förtidspensioneras. Det finns också annan statistik som visar hur de handikappade har fått det svårare. I början av 1960-talet fick ca 35 26 av alla arbetssökande med handikapp arbete på den reguljära arbetsmarknaden. I början av 1970-talet fick ca 10 26 arbete, och nu handlar det bara om ca 7 96 som får arbete. Enligt vår mening har Samhällsföretag två till synes oförenliga mål att uppfylla: man skall ge allt fler gravt handikappade arbete, samtidigt som företaget skall drivas med sjunkande ekonomiska bidrag. Detta får till följd att kravet på effektivitet ställer det sociala målet åt sidan. Herr talman! Så några ord om lönebidragsanställning vid allmännyttiga organisationer. Vi har aldrig kunnat acceptera en begränsning av antalet platser med varaktigt 90-procentigt lönebidrag. F.n. finns en lång kö till sådana anställningar, varför det finns mycket starka skäl för att begränsningen av antalet platser skall borttas. Det är därför glädjande att utskottsmajoriteten också föreslår att så skall ske. Vad som förvånar är att socialdemokraterna här har reserverat sig. Man har ändå många gånger, inte minst från regeringshåll, betygat viljan att slå vakt och värna om dem som har det sämst ställt i samhället. Sådana intentioner måste i allra högsta grad gälla den här gruppen. Lönebidragsanställning innebär inte heller, som nämnts här tidigare, några större kostnader för samhället, eftersom dessa människor i likhet med andra arbetslösa och förtidspensionärer måste ha sin utkomst. Till sist, herr talman, några ord om de borgerliga reservationerna, främst de moderata. De handikappade som eventuellt läser reservationerna från detta håll måste väl få kalla kårar utefter ryggen. Här framgår det klart hur man på borgerligt håll ser på handikappade människor. Att moderaterna vill sänka driftbidraget till Samhällsföretag är väl inte någon större överraskning, men att man fått med centern en bit på vägen är något förvånande. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till de reservationer som vpk:s utskottsrepresentant fogat till betänkandet och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Till det avsnitt som behandlar Stiftelsen Samhällsföretag i arbetsmarknadsutskottets betänkande 19 är ett antal reservationer fogade. I en reservation från Alf Wennerfors m.fl. moderater framhålls att de statliga subventionerna till Stiftelsen Samhällsföretag leder till en snedvridning av konkurrenssituationen som skulle vara till nackdel för de enskilda företagen. Moderaterna kräver att Samhällsföretagsgruppens verksamhet i ökad omfattning skall ägnas åt legooch underleverantörstillverkning. Man kritiserar också att Samhällsföretag investerar i tekniskt avancerad utrustning, vilket enligt moderaterna leder till att färre antal personer kan sysselsättas inom gruppen. Herr talman! Enligt lagen om regionala stiftelser för skyddat arbete skall stiftelsernas verksamhet bedrivas effektivt och med iakttagande av affärsmässiga principer. Likaså skall prissättningen på gruppens produkter grundas på affärsmässiga principer. Samhällsföretagsgruppen skall alltså ses som en del av näringslivet och skall således också konkurrera med andra företag på lika villkor. Av detta följer även kravet på Samhällsföretag att bedriva en effektiv marknadsföring och försäljning samt att upprätthålla en effektiv och rationell administration. Utskottet har i betänkandet framhållit att en effektiv och konkurrenskraftig verksamhet är en förutsättning för att en successiv nedtrappning av driftbidraget skall kunna ske, vilket företagsgruppen även planerar för. Det bidrag som gruppen erhåller från staten skall alltså ses som en ersättning för de sociala insatser som företagsgruppen är ålagd att göra. Det är också viktigt att understryka att avsikten är att statens bidrag skall hållas på en så låg nivå som möjligt utan att de sociala målen äventyras. Att nå de sociala mål som är uppsatta för verksamheten är f.ö. den primära uppgiften för Stiftelsen Samhällsföretag. Jag övergår så till moderaternas krav om att begränsa verksamheten till att i huvudsak omfatta legooch underleverantörstillverkning. Som framgår av betänkandet har Samhällsföretag redovisat att två tredjedelar av gruppens omsättning härrör från legooch underleverantörstillverkning. Denna verksamhet utgör alltså inte någon liten andel. Avsikten är också — enligt Samhällsföretag — att bibehålla en stor del sådan tillverkning. Men det effektivitetskrav som vi ställer på Samhällsföretag leder också till att gruppen själv måste få välja den inriktning som ger det bästa rörelseresultatet, men med bibehållande av de sociala målen. I Samhällsföretagsgruppens marknadsuppträdande ingår en fortlöpande kontakt och ett samråd med det enskilda näringslivet, både på central och på regional nivå. De här kontakterna, och samrådet med övriga företag på marknaden, är ett viktigt inslag i prissättningen av företagsgruppens produkter, som kan anses normal för marknaden i övrigt. Att detta samråd fungerar på ett bra sätt framgår inte minst av att i fråga om alla de prisbeslut som årligen fattas inom Samhällsföretagsgruppen har endast ett fåtal fall av otillbörlig konkurrens behandlats av kontaktrådet. Herr talman! Moderaterna har ytterligare en reservation där man tar upp rekryteringen till Samhällsföretag. I den motion som ligger till grund för reservationen från moderaterna hävdas att det handikappbegrepp som skall vara styrande för rekryteringen till Samhällsföretagsgruppen inte bör omfatta gruppen ”missbrukare” och inte heller personer som av åldersskäl eller av geografiska skäl har svårt att finna arbete på arbetsmarknaden. Slutligen anser moderaterna i konsekvens med detta att ”handikappbegreppet” bör bli föremål för en mera entydig definition. Herr talman! Låt mig först konstatera att den här frågan är betydligt mer sammansatt än vad som framgår av det sätt på vilket den tas upp i moderaternas motion. Det råder nog inget som helst tvivel om att många missbrukare skulle vara helt utestängda från arbetslivet om de inte skulle bli anvisade arbeten inom Samhällsföretag. Det finns starka skäl att ställa krav på företagsgruppen när det gäller åtaganden även för denna kategori handikappade, för att ge dem en chans att delta i arbetslivet och komma in i samhällsgemenskapen igen. Många av oss har erfarenheter från våra egna bygder av de fina resultat som kan åstadkommas även för denna kategori handikappade. Det finns också anledning att erinra om att arbetsförmedlingen disponerar samtliga platser för skyddat arbete och att arbetsförmedlingen, efter utredning och bedömning, skall anvisa de personer som bedöms vara i behov av skyddat arbete. I arbetsmarknadskungörelsen sägs att arbetsförmedlingen får till skyddat arbete anvisa endast den vars arbetsförmåga är så nedsatt att han eller hon inte kan beredas arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Utskottet anser därför att någon ytterligare precisering av handikappbegreppet inte är påkallad. Herr talman! I två reservationer, dels från moderaterna, dels från centerpartiet, föreslås en ytterligare reducering av driftbidraget till Samhällsföretag, utöver vad regeringen har föreslagit. Såsom framgått av tidigare anföranden i dag innebär regeringens förslag ett bidrag på 2 721 milj.kr., varav 318 milj.kr. avser bidrag till fastighetsfonden och 15 milj.kr. utgör ägartillskott till investeringar för arbetsplatsanpassning och för arbetsmiljöförbättrande åtgärder. Driftbidraget motsvarar 124 926 av lönekostnaderna, vilket är nära 1 procentenhet lägre än vad Samhällsföretag självt har äskat. Jämfört med fjolårets bidrag innebär regeringens förslag en reducering med 4 procentenheter. Moderaterna föreslår att bidraget för 1984/85 skall beräknas efter 120,2 96 av lönekostnaderna, vilket innebär en minskning med 108 milj.kr. jämfört med regeringens förslag. Centerpartiet föreslår å sin sida att bidraget beräknas på 122 20 av lönekostnaderna, vilket innebär en reducering, jämfört med regeringens förslag, på 54 milj.kr. Vpk föreslår att man genomför en ökning av anslaget med 74 milj.kr. Utskottet har tillstyrkt regeringens förslag. Utskottet anser också att en ytterligare reduktion av anslaget innebär både organisatoriska och strukturella förändringar inom Samhällsföretag. Några sådana åtgärder föreslår varken moderaterna eller centern i sina reservationer, utan de begränsar sig till att föreslå bidragsminskningar. Det är utskottets mening att de minskningar som föreslås av moderaterna och centern kan komma att äventyra de sociala målen för verksamheten inom Samhällsföretagsgruppen, och det kan inte vi socialdemokrater i utskottet acceptera. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till arbetsmarknadsutskottets hemställan i betänkande 19 och avslag på samtliga reservationer i denna del.
Herr talman! Jag vill börja med att ta upp vad Sven Lundberg yttrade om rekryteringen till Samhällsföretag. Jag kan inte påstå att Sven Lundberg alls redogjorde för vår syn på detta. Jag har gjort det tidigare i mitt anförande och vill upprepa hur vi ser på rekryteringen: Vi har inte alls, som Sven Lundberg sagt, hävdat att inte missbrukare bör finnas i Samhällsföretag. Vi anför i reservationen — och det har jag också sagt i anförandet — att vi skall vara observanta på att gruppen missbrukare inom vissa företag i Samhällsföretag har blivit så stor att det skapar problem både för missbrukarna själva och för övriga handikappade. Det är mycket underligt att utskottet skriver att i huvudsak missbrukare skall få platserna vid Samhällsföretag. Det här problemet vill ni inte debattera här i kammaren — men när man talar med människor som arbetar vid Samhällsföretag eller med dem som sitter i styrelserna finner man att de är medvetna om svårigheterna. Det är därför vi har påpekat att det bör finnas ett samband mellan rehabilitering och arbetsplacering vid Samhällsföretag och att man måste ha ett samarbete med kommunerna för att nå ett bra resultat. Det har faktiskt skett en precisering av handikappbegreppet i proposition 122. Det har vi också sagt, och vi har hälsat med tillfredsställelse att man där har preciserat vad som är arbetshandikapp — att det skall vara psykiska, fysiska och socialmedicinska skäl och att även utvecklingsstörda skall omfattas av samhällets åtgärder. Ur den synpunkten har det alltså skett en viss förbättring. Vi anser att samma regler måste gälla för Samhällsföretag. Jag tycker att man måste kunna diskutera detta i kammaren när vi vet att vi har problemet i vissa företag ute i samhället. Jag vill understryka att vi aldrig har sagt att missbrukare inte skall finnas inom Samhällsföretag. Men de får inte bli för många vid ett och samma företag, så att de därmed utestänger andra gravt handikappade.
Herr talman! Eftersom jag inte heller av Sven Lundberg fick något direkt svar på mina tidigare ställda frågor vill jag upprepa dem. Anser verkligen Sven Lundberg och socialdemokraterna att de sociala målen kan äventyras om man gör den personalreducering när det gäller de direktanställda inom Samhällsföretag som vi har föreslagit? Vårt förslag ligger, som jag sade i mitt inledningsanförande, helt i linje med de tankegångar som framfördes i departementspromemorian, som har varit ute på remiss. Sven Lundberg sade också att det inte föreslogs några organisatoriska eller strukturella förändringar, vare sig i vår motion eller i vår reservation. Jag ber därför att Sven Lundberg litet noggrannare läser vår motion och vår reservation. Vi anger där klart att om de regionala stiftelser som har en större andel direktanställda än genomsnittet minskar sin andel till denna nivå, gör man den besparing vi har föreslagit. Det är inte svårt att ta reda på vilka av de regionala stiftelserna som av olika anledningar har ett större antal direktanställda än de övriga regionala stiftelserna. Dessutom har vi pekat på — det sade jag också i mitt inledningsanförande — att vi hela tiden haft en annan uppfattning när det gäller dimensioneringen av Samhällsföretag centralt. Jag skall bara citera vad Samhällsföretags styrelse sade på förra sammanträdet: ”En inriktning av organisationen enligt ovanstående principer beräknas leda till en successiv ytterligare minskning av personalbehovet centralt.” Det innebär att även Samhällsföretags styrelse anser det angeläget och nödvändigt att vidta de här åtgärderna. Det är då förvånande att socialdemokraterna i arbetsmarknadsutskottet fortfarande lever kvar i en uppfattning som inte är relevant för den situation som Samhällsföretag i dag befinner sig i.

Herr talman! Sven Lundberg säger att Samhällsföretag skall ses som en del av näringslivet. Men, Sven Lundberg, Samhällsföretag skall ju också bereda de människor som har slagits ut från den andra delen av näringslivet arbete. Drar man åt de ekonomiska tumskruvarna uppstår risken att de här människorna blir utslagna en andra gång, eftersom kraven ställs för högt! Har inte Sven Lundberg tagit något som helst intryck av alla de farhågor för framtiden som har framförts från så många olika håll? Sven Lundberg säger också att vi inte kan acceptera att de sociala målen sviks. Nej, det går ju bra att säga det inför riksdagen, när man så att säga överlämnar yxan till de regionala cheferna. När man pratar med de regionala cheferna om nedskärningarna och de problem som finns inom Samhällsföretag säger de: Det här är inte vårt påhitt. Vi har blivit ålagda att spara in, att göra det effektivare, och det handlar om miljoner. Vi har ingen annan möjlighet än att leva upp till de krav som riksdagen har ställt. — Vad man gör är alltså att man överlåter verkställigheten till de regionala cheferna.

Jag har svårt att begripa detta. Det kan inte vara utslag av humor att man lovar att framföra hälsningar om att man nu måste stoppa utvecklingen med ständiga nedskärningar av driftbidragen. Vad kan orsaken ha varit?
Herr talman! Ingrid Hemmingsson säger att det inte förhåller sig på det sätt som jag refererade i mitt anförande beträffande rekryteringen till Samhällsföretag när det gäller kategorin missbrukare. Men i Alf Wennerfors motion står det att det knappast kan åligga Samhällsföretag att ta sig an den här gruppen handikappade och inte heller den grupp som av ålder eller som av geografiska skäl inte kan få plats på arbetsmarknaden. Jag vet inte om det här är ett sätt för moderaterna att komma från sina hårda skrivningar. Det kan jag acceptera. Det är bra för de handikappade om moderaterna har insett att det är nödvändigt också för de handikappade att komma in i arbetslivet och få en samhällsgemenskap. Arne Fransson sade beträffande de direktanställda att man skulle genomföra dessa prutningar bland de direktanställda utan att det skulle äventyra de sociala målen. Samhällsföretag är föremål för en successiv nedtrappning. Men det gäller att se till att dessa successiva nedtrappningar sker på ett sådant sätt att de sociala målen icke äventyras. Det är inte bra för Samhällsföretag om man gör allt för kraftiga prutningar år från år. Tanken med att få en successiv nedtrappning till 10196 fram till 1988/89 kan bidra till att Samhällsföretag kan genomföra många av dessa förändringar. Till John Andersson vill jag säga att människorna på de skyddade verkstäderna hävdar sig mycket väl på arbetsmarknaden. Jag tror att det är betydelsefullt att Samhällsföretag har en rationellt driven verksamhet och att de som kommer in i den skyddade verksamheten i Samhällsföretag känner att de kan konkurrera på den öppna marknaden och att de kan göra bra produkter. Det råder inget som helst tvivel om att Samhällsföretag i dag verkligen är etablerat på marknaden, och det görs ett bra arbete — och det är framför allt de anställda som har bidragit till detta.
Herr talman! Av någon anledning föredrar Sven Lundberg att citera vissa delar av motionen, och han bryr sig inte om den reservation som vi har fogat till betänkandet när det gäller handikappbegreppet och missbrukare. I motionen har vi i stora drag angett hur vi ser på detta problem, och vi har också talat om att missbrukare måste finnas inom Samhällsföretag. Men i reservationen har vi preciserat oss. Detta är skillnaden. Sven Lundberg har inte lust att citera något ur reservationen, därför att han inte vill tala om problemet. Problemet är att det i vissa företag finns för många missbrukare. Detta ger Samhällsföretag problem, och man klarar inte den gruppen. Detta är ett problem som diskuteras ute i företagen, men som man inte vill ta upp här. Jag efterlyser fortfarande synpunkter från Sven Lundberg när det gäller missbrukare, eftersom de har blivit för många inom vissa företag.
Herr talman! Jag är medveten om att man måste göra en successiv nedtrappning av bidragsprocenten när det gäller Samhällsföretag. Vi har också föreslagit en ytterligare sänkning med 2 procentenheter. Vi hävdar att det finns möjlighet härtill genom en reducering av antalet direktanställda. Skall man nå målet — och det har även bekräftats i tidigare sammanhang av arbetsmarknadsministern att man bör komma ned till 101 96 budgetåret 1988/89 — innebär det en nedtrappning med 8 procentenheter per år. Då är min fråga till Sven Lundberg: Hur skall man kunna klara de sociala målen i socialdemokratisk tappning, när man kritiserar oss för att de sociala målen kan äventyras genom att vi i dagens läge vill göra en ytterligare nedskärning med 2 procentenheter? Det finns ingen logik i socialdemokraternas påstående. Detta har gjort att vi har reagerat mot utskottsmajoritetens skrivning. Samhällsföretag har en klar ambition. I det beslut som styrelsen fattade för en tid sedan sägs att det är nödvändigt att vidta åtgärder, som sänker behovet av statsbidrag. Det är det första som skall prioriteras. En ökad övergång till reguljära arbetsmarknader är den andra åtgärden. Den tredje är att skapa förutsättningar för att anställa flera med grava handikapp. Samhällsföretag har och måste ha den inriktningen för att kunna infria de förväntningar som statsmakterna ställer. Det borde vara rimligt och angeläget att vi är överens om att en reducering av antalet direktanställda inte är någonting som påverkar de arbetshandikappade. De sociala målen kan ändå upprätthållas, vilket naturligtvis är det viktigaste.
Herr talman! Sven Lundberg påstår att de handikappade hävdar sig mycket väl på arbetsmarknaden. Jag vet inte om det är meningsfullt att diskutera vidare med Sven Lundberg efter ett sådant häpnadsväckande påstående. Jag vill bara läsa upp ett stycke ur det öppna brev som de anställda på den verkstad som jag har åberopat flera gånger har skrivit. De säger: ”Sysselsättningen för arbetshandikappade har blivit ett stort penningbegrepp för många styrande. Om vi orkar med eller inte bryr de sig inte om. Huvudsaken är att de kan visa fina resultat.” Detta tycker jag är en sammanfattning av hur dessa människor i dag upplever problemen.
Herr talman! Jag konstaterar bara, Ingrid Hemmingsson, vad moderaterna har skrivit i sin motion. Jag har även läst den moderata analysen. Drar man ut linjerna av den analysen, leder det till att Samhällsföretag inte har möjlighet och inte skall anvisa arbeten åt gruppen missbrukare. Det är ganska klart konstaterat i motionen. Jag har inte anledning att fortsätta den diskussionen. Jag hoppas dock att det har skett en kursändring från moderaternas sida. När det gäller de direktanställda, Arne Fransson, skall man självfallet genomföra förändringarna. Men de måste ske planmässigt. Samhällsföretag måste kunna ägna sig åt att planera dessa förändringar. Vi skall komma ihåg att regeringens förslag i år innebär en minskning med 4 procentenheter jämfört med fjolåret och samtidigt med nära 1 procentenhet utifrån Samhällsföretags äskanden. Det innebär en reducering med 5 90 jämfört med vad Samhällsföretag har äskat och jämfört med fjolåret. Här vill då centern minska med ytterligare 2 20. Det är då vi säger att det blir för häftiga förändringar. Låt oss först avvakta utredningen, som har att undersöka hur man skall kunna gå ned till 101 90.

Herr talman! Det är glädjande att huvudlinjerna i de nya reglerna för introduktionsstöd och särskilt lönebidrag får en sådan bred uppslutning här i kammaren. Jag tror, precis som flera talare varit inne på, att de nya introduktionsstöden kommer att ge oss bättre möjligheter än vi haft tidigare att få arbetsgivare ute på den enskilda arbetsmarknaden att öppna sig och sina verkstäder, kontor eller andra arbetsplatser för de handikappade. Vi måste också konstatera att det är nödvändigt att vi får den här förändringen just nu. Det är självklart, att om införandet av det nya, allmänna rekryteringsstödet fr.o.m. den 1 januari inte kompletterades med ett ännu bättre stöd för de arbetshandikappade, skulle det kunna få till följd en ytterligare utestängning av de arbetshandikappade. Därför är det bra att det här introduktionsstödet får en så stor uppslutning, och det är bra att det särskilda lönebidraget för de svårare handikappade också får ett så brett stöd. Jag skulle också vilja göra några kommentarer med anledning av en del av debatten och med anledning av en del av reservationerna. Det har diskuterats om man skall göra en avgränsning till de svårast handikappade av möjligheterna att få lönebidrag med 90 9 till allmännyttiga organisationer. Jag har under det här året haft tillfälle att se på ganska många enskilda fall som gällt sådana bidrag till allmännyttiga organisationer. Tyvärr måste jag konstatera att dessa bidrag i vissa fall utnyttjats mera som ett allmänt verksamhetsstöd till organisationen i fråga än som ett stöd till handikappade. Tyvärr har jag också fått den uppfattningen — efter att ha gått igenom många enskilda ärenden — att det inte bara handlar om enstaka undantagsfall, som man naturligtvis måste acceptera. Det har i alltför stor utsträckning varit så, att organisationer mer sett till sin egen verksamhet än till de handikappade. Jag tycker alltså att det finns skäl att göra den här avgränsningen och att säga att de största subventioner som samhället ger måste gå till de människor som har bäst behov av dem, till dem som har de svåraste handikappen. Elver Jonsson sade tidigare i dag att det är synd att man tar ifrån flyktingar, som kanske behöver en grundlig inträning i svenska, det här stödet. Det är emellertid faktiskt så, att den här grundliga inträningen i svenska för en del av våra gamla arkivarbetare har hållit på i både 20 och 25 år. Jag måste säga att det är ett mycket dåligt utformat arbetsmarknadspolitiskt instrument, som inte ger oss möjlighet att bättre utnyttja kunniga människor. Det gamla arkivarbetet var en dålig form av stöd, och vi skall inte önska det tillbaka. Taket för lönebidragsanställningarna i de allmännyttiga organisationerna har varit föremål för omfattande diskussioner. Jag vill bara säga att det är självklart att regeringen måste finna sig i om riksdagen gör en annan bedömning än den regeringen har gjort. Vi skall naturligtvis respektera en sådan bedömning. Jag måste emellertid samtidigt säga att jag känner ganska litet respekt för moderata samlingspartiets sätt att agera för att lösa de här problemen. Moderaterna drar nämligen inte slutsatsen att de också måste betala vad det kostar. Det är ett bekvämt och opportunistiskt sätt att agera politiskt. Moderaterna vill inte ha begränsningen när det gäller antalet platser och säger att de vill ta bort taket, och sedan säger de att det nog inte blir några kostnadsökningar, att de i varje fall inte vill vara med och betala några sådana. Det är inte ett sätt att argumentera eller att lösa politiskt besvärliga situationer som jag tycker är särskilt respektabelt. Jag tror också att även de människor som är mest berörda, dvs. de handikappade, ganska lätt genomskådar en sådan politik. Jag vill gärna anknyta till diskussionen om Samhällsföretag och den proposition om ändrade organisationsformer för Samhällsföretag som vi tidigare aviserat att vi skulle lägga på riksdagens bord. Efter det att Samhällsföretag självt hade gjort en översyn avseende förändrade regler för representation i organisationen och annat sade vi oss i den socialdemokratiska regeringen att vi skulle behöva gå litet djupare i den här översynen. Det aviserades och beslutades i december 1982. Översynsarbetet resulterade i ett beslut i februari 1983 om vissa ändrade regler för representationen i Samhällsföretags regionala styrelser. Den delen har alltså riksdagen redan tagit ställning till. Frågan om de organisatoriska förändringarna mötte — det är ingen hemlighet — ett mycket starkt motstånd i remissarbetet, ett motstånd som fanns inte minst i de socialdemokratiska landstingsgrupperna ute i landet. Samtidigt sade man från Samhällsföretags sida att man såg möjligheter att spara lika mycket som regeringen önskade utan att göra de organisatoriska förändringarna, utan att slå samman olika regionala stiftelser. Av detta har vi i regeringen dragit slutsatsen att det inte vare sig här i riksdagen eller ute i landet finns gehör, i varje fall inte f. n., för att göra den förändring som departementspromemorian föreslog, utan att vi måste söka finna andra vägar för att uppnå kombinationen av ett effektivt Samhällsföretag och ett Samhällsföretag som väl svarar mot de sociala mål som vi har varit eniga om här i riksdagen. Regeringen har därför för ett par veckor sedan givit Samhällsföretag i uppdrag att tillsammans med anslagsframställningen för nästa budgetår lämna arbetsmarknadsdepartementet en redovisning av på vilket sätt man enligt Samhällsföretags mening skall kunna göra den långsiktiga besparingen fram till budgetåret 1988/89. Självfallet måste därvid sådana frågor som Arne Fransson har diskuterat här i dag finnas med i bilden och spela en mycket stor roll när vi så småningom får förslaget från Samhällsföretag. Jag vill alltså formellt redovisa att den proposition som vi tidigare aviserat inte kommer att läggas fram. Vad förslaget till långsiktigt sparande inom Samhällsföretags verksamhetsområde så småningom kommer att innebära kan jag självfallet inte säga någonting om i dag. När Samhällsföretag lämnar sin redovisning får vi se om de mål som satts upp har kunnat uppnås. Vi får då göra bedömningen, om besparingen går att genomföra med bibehållande av de sociala målen. Vi återkommer alltså till riksdagen på den här punkten.

Herr talman! Arbetsmarknadsministern anklagar oss för att inte dra slutsatserna av att vi sagt att man inte behöver sätta något tak för antalet platser i allmännyttiga organisationer. Jag har emellertid i mitt anförande tidigare sagt att vi har diskuterat med arbetsförmedlingarna om detta. Vi har tagit kontakt med många människor som arbetar med dessa frågor, och det har framkommit att det inte är någon kö i dag. Man säger samstämmigt från alla håll att den tidigare kön uppstod när taket infördes. Det blev då en anstormning till de här platserna, eftersom man var rädd att de inte skulle räcka till. De människor som jag har hunnit tala med om detta har också gjort den bedömningen, att ett slopande av taket troligen inte skulle öka kostnaderna. Vårt resonemang på den här punkten ansluter sig till Anna-Greta Leijons, dvs. att den största subventionen skall gå till de människor som bäst behöver den. Man har ju nu i två steg begränsat handikappbegreppet till att gälla de människor som behöver stöd under lång tid, och då anser vi inte att det är nödvändigt att sätta ett tak. Det är uppenbart att inte heller de andra partier som står för denna ståndpunkt har räknat med någon kostnadsökning, eftersom inte heller de har angivit någon direkt finansiering.
Herr talman! Jag har full förståelse för att arbetsmarknadsministern och regeringen inte har lagt fram någon proposition med utgångspunkt i departementspromemorian. Det framfördes ju mycket stark kritik — och den fanns väl inom alla politiska partier — mot nedskärningen av antalet regionala stiftelser. Jag är också övertygad om att det inte finns någon majoritet i riksdagen för en sådan inriktning. Det gäller att finna andra lösningar för att komma ned till en driftbidragsprocent som är avsevärt lägre än den nuvarande. Jag skulle vilja ställa en direkt fråga till arbetsmarknadsministern: Delar arbetsmarknadsministern den uppfattning som framförs i departementspromemorian om nödvändigheten av att komma ned till 101 90 i driftbidrag budgetåret 1988/89? Jag har tagit del av de tidigare uttalanden som gjorts, och det vore bra om arbetsmarknadsministern ville bekräfta dem. Slutligen, herr talman, några ord om lönebidragen till människor som är anställda i de allmännyttiga organisationerna. Det är helt riktigt att det förekommer saker och ting som innebär att det i vissa fall inte är fråga om anställningar som berättigar till lönebidrag. Organisationerna utnyttjar den här möjligheten på ett sätt som inte överensstämmer med vad som förutsatts. Men länsarbetshämnderna har möjlighet och även skyldighet att ompröva besluten när det gäller lönebidragsanställda i de allmännyttiga organisationerna. Om dessa handlägger de här frågorna på ett felaktigt sätt, måste man naturligtvis från länsarbetsnämndernas sida ompröva de beslut som tidigare har fattats.

Herr talman! Det är en ganska kraftig politisk markering som gjorts av både Sten Östlund och Anna-Greta Leijon. De har i sina anföranden och repliker uttryckt någon form av respekt för moderaternas hållning i fråga om lönebidragen till de allmännyttiga organisationerna och sagt att moderaterna skall vara konsekventa. Det handlar ju om att de skall vidhålla en reaktionär politisk hållning. Jag kan bara se en förklaring till detta, och det är den sammansmältning av synsätt som kommer fram i regeringens ekonomiska politik och i moderaternas och som så fint sammanfattades av den avgående SAF-ordföranden i går och i dag på morgonen. Han var mycket nöjd med regeringen ekonomiska politik. Denna klara politiska markering kommer fram också i synen på de handikappade. Men när vi nu ser den lilla ljusblå strimman från moderat håll, så tackar vi för den och för att moderaterna för en gångs skull hamnat på rätt sida. När det sedan gäller avgränsningen av begreppet handikapp är detta en svår diskussion. Men som den förts här är den också vilseledande. Anna Greta Leijon säger nämligen att hon har sett ett antal exempel på att man anställt personer som inte har varit handikappade. Jag kan mycket väl tänka mig att det är så. Men är det inte handläggningen av bidragen som i så fall är orsaken, och inte definitionen av begreppet handikapp? Vi har ställt oss bakom den definition som finns i propositionen, vilket också utskottet har gjort. Vi menar att det är de handikappade som skall komma i åtnjutande av det här bidragssystemet. Vi tror inte alls att det blir några problem. Att säga att man skall se på de ekonomiska konsekvenserna och lösa detta genom att sätta ett tak är faktiskt att lura sig själv. Det sättet att se på frågorna drabbar också de handikappade. Sedan till Samhällsföretag och den tilltänkta propositionen. Vad det nu handlar om egentligen i fråga om Samhällsföretag är ju regeringens problem med den ekonomiska politiken — att man inte kan omfördela till de svagaste utan i stället konsekvent driver en ekonomisk politik som gynnar höglönegrupper, börsföretag, dem som ägnar sig åt spekulation i dagens samhälle. Samtidigt har vi en arbetsmarknad som blir ännu mer effektiv, ännu mer hårdrationaliserad, där de handikappade har allt svårare att få tillträde. I den situationen attackeras också Samhällsföretag av dessa marknadskrafter. Regeringens ekonomiska politik har ingen grundval som kan stå emot detta i dagens läge, och därför har man naturligtvis problem. Det är en mycket berättigad kritik som kommer från dem som arbetar på Samhällsföretag, när de säger att det bör bli bättre villkor i framtiden, så att även de som har gravt handikapp kan ingå i Samhällsföretag.

Herr talman! Den som läser protokollet efteråt kan nog konstatera att vpk tackade moderaterna alldeles nyss. Men den vädjan som jag enligt Lars-Ove Hagberg skulle ha framfört till dem tror jag saknas där. Det var i stället inte något annat än en skarp kritik av moderaterna, en kritik som jag tycker är på sin plats i allra högsta grad därför att de för ett dubbelspel. Å ena sidan vill de framställa sig som goda vänner till de handikappade och de allmännyttiga organisationerna genom att ta bort taket. Å andra sidan drar de inte den självklara konsekvensen av att detta kostar pengar, nämligen att då måste de pengarna tas fram. Visst är det skillnad mellan taket och definitionen när det gäller de handikappade — ingen har försökt säga att det skulle vara samma sak. Jag är glad över att vpk har precis samma inställning som vi härvidlag, nämligen att vi skall ha en klar definition som säger att de svårast handikappade skall ha del av samhällets bästa stöd till handikappade. Apropå Arne Franssons frågeställning kan jag gärna hänvisa till vad regeringen har sagt i uppdraget till Samhällsföretag i början av maj månad. Vi erinrar där om den gamla arbetsgruppen i departementet och säger att det främsta skälet till att arbetsgruppen tillsattes var behovet av att överväga ytterligare möjligheter att inom ramen för gällande arbetsmarknadspolitiska och sociala målsättningar minska företagsgruppens behov av bidrag. Mot bakgrund av den statsfinansiella situationen kvarstår dessa skäl. Det är alltså helt klart att det är min uppfattning att vi kan förena ett ekonomiskt effektivare Samhällsföretag med sociala mål. Och jag skulle vilja påstå att vi kan förbättra måluppfyllelsen när det gäller den sociala målsättningen även om vi trappar ned statsbidraget. Jag tror att det finns utrymme i en förbättrad organisation, i ett effektivare utnyttjande av de gemensamma medlen. Samhällsföretag har alltså fått uppdraget att mycket snabbt komma med förslag om detta till regeringen. Jag vet att Samhällsföretag är i full gång med detta arbete, och jag ser fram mot dess bedömningar. Jag vill tillägga att det naturligtvis är väldigt lätt att piska upp en stämning, och också ganska lätt att få gehör för uppfattningen att varje neddragning av ett stöd som rör de handikappade får mycket negativa konsekvenser för dem. Det är olyckligt, vill jag påstå, om debatten blir snedvriden på det sättet. Vi måste kunna ta både de ekonomiska hänsynen och de sociala. Det är ett ansvar som åvilar oss — både riksdagen och regeringen — att kunna föra debatten på ett sådant ansvarsfullt sätt.
Herr talman! Anna-Greta Leijon har ju i sitt anförande tagit upp detta med bristerna i det stöd som tidigare utgick till de allmännyttiga organisationerna — att det i vissa fall kunde uppfattas som organisationsstöd. Nu har det skett en förändring. Men det verkar precis som om Anna-Greta Leijon och regeringen inte tror på sitt eget förslag, när man nu har snävat in handikappbegreppet på det sätt som skett, utan att man tror att det inte kommer att genomföras i praktiken. Vårt enda syfte är att ge hjälp till dem som bäst behöver hjälpen. Anna-Greta Leijon har ju också deklarerat att det är detta som är syftet. Men Anna-Greta Leijon har inte påvisat att detta på något sätt kommer att kosta mer pengar. Jag har i alla fall talat med så många människor som möjligt som hanterar dessa frågor och fått den klara uppfattningen att med denna insnävning kommer det inte att bli några ökade kostnader. Resonemanget från socialdemokraternas sida måste ju bero på att regeringen och utskottsmajoriteten inte tror på att det egna förslaget skall kunna genomföras i verkligheten.
Herr talman! Det var värdefullt att arbetsmarknadsministern bekräftade regeringens inställning när det gäller riktigheten i att förverkliga departementspromemorians förslag om en nedtrappning av driftbidragsprocenten till ca 101 96 budgetåret 1988/89. Jag är också övertygad om att det finns goda förutsättningar för att så att säga kombinera de ekonomiska målen och de sociala målen. Det är självfallet en balansgång som man många gånger måste gå, men jag tror att det är riktigt och nödvändigt. I och med att vi gör förändringar i lönebidraget bör ju också trycket på Samhällsföretag öka. Jag är också övertygad om att det finns goda förutsättningar att förbättra organisationen inom Samhällsföretag, och vi har även föreslagit att det skall ske genom vissa nedskärningar. Men den principiella inställning och uppläggning som arbetsmarknadsministern här har redogjort för stämmer inte överens med det uttalande som utskottsmajoriteten har gjort vid besvarandet av vår motion. Man säger klart och tydligt i detta uttalande att det vid en nedskärning med ytterligare 2 90 finns risk för att de sociala målen för verksamheten äventyras. Det är det vi har reagerat mot. Men jag hälsar med tillfredsställelse arbetsmarknadsministerns klarläggande här, att det inte är någon risk för att de sociala målen drabbas även om man gör dessa nedskärningar framöver.

Herr talman! Vpk är naturligtvis tacksamt för varje beslut i riksdagen som är i de arbetandes intresse och som gynnar de svaga i samhället. Vi skulle givetvis också vara tacksamma om regeringens politik gick åt det hållet. Nu säger Anna-Greta Leijon att det är dubbelspelet från moderaternas sida som föranleder den s.k. surheten från regeringen. Men jag har den bestämda uppfattningen att man hade räknat med att moderaterna skulle stoppa det här förslaget i riksdagen och att det är det man egentligen är sur över. När Anna-Greta Leijon är överens med vpk t.ex. om synen på handikappbegrppet, så vore det inga problem. Jag förstår egentligen inte varför man har tvingat socialdemokraterna i riksdagen att reservera sig i det här fallet. Vi har ju från utskottet sagt att det inte är så entydigt att det är de allra svårast handikappade som skall få dessa bidragsplatser. De som bäst behöver dem för lång tid skall få dem, och de grupper som har mindre handikapp skall få ett lägre bidrag på annat håll. Men så har vi också sagt från utskottets sida att den enskildes önskemål när det gäller arbetets art och inriktning bör tillgodoses så långt det är möjligt. Om man ärligt menar detta, bör man också ta hänsyn till de handikappades syn på vad de skall syssla med och på arbetsinnehållet i de uppgifter som de fullgör. Det är ett mycket väsentligt inslag i det som vi nu diskuterar. Ingen skall sättas på undantag. Att den som har ett visst handikapp eller ett handikapp av en viss grad skall placeras endast på vissa typer av arbeten är uttryck för en mycket reaktionär människosyn. Men här gäller det såvitt jag förstår egentligen ett ännu större dubbelspel. Socialdemokraterna har sociala mål, som de åtminstone i valrörelserna säger sig vilja uppnå, men de för nu en ekonomisk politik som går tvärtemot dessa sociala mål och som försvårar för handikappade och andra att få arbete. Jag ser dagens ekonomiska politik som mycket besvärande för bl.a. handikappade men även andra som har det svårt på arbetsmarknaden. Det sägs att man kan se en viss ljusning vad gäller industriinvesteringarna. De har ökat med 2096 från en låg nivå. Men det ger ingen nämnvärd sysselsättning, om ens någon. Samtidigt som denna ekonomiska politik förs får vi inga fler jobb i industrin, eftersom de satsningar som där görs naturligtvis är rationaliseringsinvesteringar. Den offentliga sektorn stryps. Man är inte intresserad av en arbetstidsförkortning. Jag undrar hur regeringen och arbetsmarknadsministern till sist skall få ekvationen med rätten till arbete och en ökad utslagning att gå ihop. Allra sist, herr talman, vill jag säga att jag får intrycket att också arbetsmarknadsministern, som är så välvillig i detta sammanhang, egentligen skulle vilja få tillbaka taket — men det är kanske någon som är ännu högre uppsatt i regeringen som har sagt stopp?
Herr talman! Får jag bara till Ingrid Hemmingsson säga att det är självklart att hon som enskild riksdagsledamot inte har resurser att göra en omfattande rundringning till länsarbetsnämnderna ute i landet. På departementet har vi självfallet betydligt bättre resurser att göra det. Inför den här debatten har mina tjänstemän hört sig för hos många av länsarbetsnämnderna, om också inte riktigt alla. Hos en del har man också fått besked av samma typ som här har redovisats från moderat håll. Från Stockholms län uppges att man f.n. inte har någon kö. Ett tjugotal personer väntar på lönebidragsplatser hos allmännyttiga organisationer, och väntetiden uppgår till bara högst en månad. Stora avgångar ger möjlighet att placera in folk på vakanser. Den här bilden från Stockholms län stämmer dock inte med förhållandena i andra län. Den uppfattning som i varje fall jag har fått genom mina medarbetares rundringningar till olika länsarbetsnämnder är att det inte blir på det sätt som moderaterna framställer det, dvs. att man inte skulle få några ökningar av kostnaderna. Avskaffar man taket, uppstår kostnadsökningar. Den aktuella rundringningen från departementet bekräftar i allra högsta grad den uppfattningen.

Herr talman! I den debatt som vi nu för och som gäller sysselsättningsåtgärder för handikappade skall jag be att få citera några rader ur en skrift: ”Arbete är inte enbart en försörjningskälla. Det är dessutom en fråga om möjligheter till gemenskap utanför hemmet, ett behov av att betyda något — att behövas, och över huvud taget om rättigheten och skyldigheten att vara delaktig i samhällsansvaret. Arbete är en rättighet. Alla som vill ha ett arbete ska också få det — alla — oavsett förutsättning. Ingen undantagen. Ur samhällsekonomisk synpunkt är ett arbetsliv tillgängligt för alla det mest effektiva och ur mänsklig synpunkt det enda acceptabla. I arbetet finns också andra ovärderliga kvalitéer. Det ger den enskilde socialt och personligt värde, nya kunskaper, arbetskamrater, den positiva känslan att skapa något tillsammans med andra, ökat självförtroende och mycket annat. Därför räcker det inte med ett tillräckligt antal arbetstillfällen, de måste också upplevas som meningsfulla.” De här raderna som jag nyss citerade är tagna ur en skrift som De handikappades riksförbund gett ut och som heter Med DHR för rätten till arbete. Och dessa rader tycker jag kan tjäna som en målsättning då vi diskuterar frågan om sysselsättningsåtgärder för handikappade. Börje Nilsson och jag har i ett flertal motioner tagit upp de gravt handikappades problem. Vi har fört fram den uppfattningen att de gravt handikappade har särskilda problem i arbetslivet, som man måste lösa. Och lyckas man inte lösa dessa problem, är risken mycket stor att de gravt handikappade aldrig får något arbete. lönebidraget skall kunna kompletteras med möjligheten att använda arbetsbiträde. Trots de insatser som vidtagits för att förbättra sysselsättningsläget för arbetshandikappade kan man notera att bland de gravt handikappade saknar fortfarande flertalet en anställning. Det har visat sig att många arbetsgivare trots lönebidrag inte är beredda att anställa gravt handikappade människor. Hade möjligheten funnits att kombinera en lönebidragsanställning med ett arbetsbiträde, skulle många gravt handikappade ha kunnat få en anställning. Det är också så att flera utredningar, bl.a. handikappkommittén, har visat på att det både ur samhällsekonomisk och mänsklig synpunkt är betydligt bättre, om man kan få fram ett arbete i stället för förtidspension. Nu menar arbetsmarknadsutskottet att vår begäran tillgodoses genom att det särskilda lönebidraget även skall täcka kostnader för arbetsbiträde. Man säger vidare från arbetsmarknadsutskottets sida att en kombination av bidrag till arbetsbiträde och lönebidrag skall få förekomma endast om det är fråga om gravt handikappade. Vi hoppas nu att man med dessa åtgärder alltså skall i ökad utsträckning få in gravt arbetshandikappade i arbetslivet. Herr talman! Det är naturligtvis så att man funderar över ytterligare åtgärder som skulle få ännu fler gravt handikappade in i arbetslivet. Nu när vi står inne i en högkonjunktur vore det lämpligt att sätta in olika former av åtgärder. Det har nämligen visat sig att svängningar i konjunkturen inte betyder något för de gravt handikappades sysselsättning, och detta måste väl hänga samman med att man underlåtit att vidta effektiva åtgärder. Låt mig ta några exempel för att visa hur situationen är för dessa människor, som har grava handikapp. Sedan lång tid tillbaka har vi haft konsulenter för synresp. hörselskadade - men det har inte funnits sådana för rörelsehindrade arbetssökande. Avvecklingen av arbetsvårdarna har inneburit, att det ofta saknats detaljkunskap om de rörelsehindrades speciella problem och svårigheter. Därför ser man det som absolut nödvändigt, att det knyts en konsulent för rörelsehindrade till länsarbetsnämnderna. Vi ser det också som absolut nödvändigt att det knyts människor som arbetar med de rörelsehindrades problem till arbetsförmedlingarna. De skall bl.a. ha till uppgift att bedriva en uppsökande verksamhet bland de gravt handikappade människorna. För det är i dag så att ytterst få bland de gravt handikappade är registrerade på arbetsförmedlingarna. Herr talman! Jag har velat föra fram dessa synpunkter i anslutning till arbetsmarknadsutskottets betänkande. Jag hoppas att vi skall få en utveckling som innebär att de gravt handikappade får större möjligheter att få ett arbete.

Herr talman! Sten Östlund vände sig till mig när jag inte längre hade någon replikrätt. Därför passar jag på nu att bemöta honom. I sak har Sten Östlund inga invändningar mot vårt förslag när det gäller sysselsättning för handikappade. Åtminstone framkom det inte under debatten några kraftigare invändningar. Därför angriper Sten Östlund våra besparingsförslag när det gäller landsting och kommuner och påstår att de svaga får sämre villkor med våra besparingsförslag. Jag vill understryka det jag tidigare sagt här i debatten. För att kunna hjälpa dem som har det största behovet måste vi få ordning på vår ekonomi. Vi måste alltså få balans i ekonomin. Därför måste vi spara för att kunna satsa på områden där behovet är störst. Jag har utgått från detta. Om vi ser på hur verkligheten ter sig — och det är ju detta vi måste göra — finner vi att det ofrånkomligen bör göras neddragningar av de växande statsbidragen till landsting och kommuner. Dessa statsbidrag uppgår ju redan nu till betydligt större belopp än hela den statliga inkomstskatten, samtidigt som landstingens och kommunernas ekonomi är betydligt bättre än statens. Det är mot bakgrund av detta som vi har föreslagit besparingar på de områden som Sten Östlund var inne på. Jag vill understryka att balans i ekonomin är den enda garantin för att vi i framtiden skall kunna hjälpa de människor som vi i dag vänder oss till i den här debatten.

Herr talman! Sten Östlund beklagar nästan att det endast är 2 26 som går till arbetshandikappade. Såvitt jag förstår innebär det förslag som regeringen och utskottsmajoriteten med Sten Östlund som företrädare lägger fram i dag inte någon ökning.
Kammaren övergår nu till att debattera arbetsmarknadsutskottets betänkande 18 om kontant stöd vid arbetslöshet m.m.

Fru talman! Regeringens hantering av frågorna rörande kontant stöd vid arbetslöshet har präglats av det vankelmod som följer av en gryende insikt om problemens omfattning och bristande mod att vidta de åtgärder som krävs. I budgetpropositionen aviserade arbetsmarknadsministern att hon avsåg återkomma till riksdagen i en särskild proposition och äskade med anledning därav inte något anslag för detta ändamål utan angav endast den summa som borde tas i beaktande. Samtidigt kunde vi i pressen läsa att arbetsmarknadsministern avsåg att återställa egenfinansieringsgraden i arbetslöshetsförsäkringen till av riksdagen beslutade 90 96 från dagens 95 90. För detta välbetänkta förslag fick arbetsmarknadsministern utstå mycken smälek från de fackliga organisationerna. Dessa slog med frenesi vakt om sin självpåtagna rätt att ställa krav på statskassan och värjde sig mot arbetsmarknadsministerns oförsynthet att ställa motkrav. Det gick som det brukar gå då fackföreningsrörelsen är på offensiv. Arbetsmarknadsministern och regeringen föll än en gång till föga. I stället fick vi höra att arbetsmarknadsministern avsåg återkomma till ersättningsnivåerna i de kontanta stöden vid arbetslöshet då resultatet av avtalsrörelsen var klart. Vad riksdagen i dag har att ta ställning till är proposition 126, som innehåller en rad förslag i syfte att förenkla hanteringen av det kontanta arbetsmarknadsstödet och arbetslöshetsförsäkringen samt förslag till åtgärder i syfte att samordna de båda systemen. Dessutom yrkar regeringen i denna proposition att riksdagen anslår drygt 2,4 miljarder kronor till bidrag till arbetslöshetsförsäkring och utbildningsbidrag. Under de veckor som återstår av det här riksdagsåret kommer riksdagen att vid ytterligare två tillfällen få ta ställning till frågor som rör det ekonomiska stödet vid arbetslöshet, nämligen dels i samband med proposition 162 om vissa trygghetsfrågor för äldre arbetstagare, dels i samband med behandlingen av kompletteringspropositionen. I den senare lägger arbetsmarknadsministern fram förslag inte bara till höjning av bidragsnivåerna utan också till finansiering av såväl den föreslagna höjningen som det anslag som riksdagen kommer att fatta beslut om i dag. Dessutom aviserar arbetsmarknadsministern att ytterligare förändringar i fråga om finansieringen är att vänta. Ja, fru talman, om den här bilden verkar splittrad och svåröverskådlig så är det en riktig iakttagelse. Regeringens vankelmod har försatt riksdagen i en situation där den måste ta ställning till frågor rörande det kontanta stödet vid arbetslöshet i flera olika etapper. Därigenom försvåras givetvis möjligheterna att få en sammanhållen bild av denna redan i sig själv komplicerade materia. Den gångna vintern har vi registrerat det högsta antalet personer utanför den reguljära arbetskraften någonsin under efterkrigstiden. Trots konjunkturuppgången befinner sig allt fler människor utanför den reguljära arbets marknaden. Samtidigt rapporterar stora delar av näringslivet att man inte kan få den arbetskraft som behövs. Det går inte längre att dölja de djupgående, strukturellt betingade problemen på arbetsmarknaden. Det innebär bl.a. att kraven på det kontanta stödet ökar. Utvecklingen på arbetsmarknaden kan aldrig ses isolerat. Den är resultatet av vad som händer på en rad andra områden. Ett orimligt skattetryck, hög inflation, låg lönsamhet i näringslivet, en lönebildning som inte tar hänsyn till lönsamhet och konkurrensförmåga, bristande yrkesutbildning och en alltför stor offentlig sektor är exempel på förhållanden som har negativa konsekvenser på arbetsmarknadens möjligheter att utvecklas i positiv riktning. Moderata samlingspartiet redovisar i andra sammanhang de åtgärder på det ekonomisk-politiska och på det arbetsmarknadspolitiska området som är nödvändiga för att skapa balans i ekonomin och på arbetsmarknaden. Sammantagna visar dessa åtgärder på den väg som leder till att vi i Sverige i verklig bemärkelse skall tillämpa ”arbetslinjen”, dvs. ge förutsättningar för arbeten på en reguljär arbetsmarknad i balans. Den ”arbetslinje” regeringen förordar innebär endast att de människor som slås ut från arbetsmarknaden eller som inte får en chans att komma in på den på grund av regeringens politik på andra områden får temporär sysselsättning i AMS:s regi. I och för sig utför de många gånger arbetsuppgifter som är nyttiga på olika sätt, men faktum kvarstår att denna typ av skattefinansierad sysselsättning till större delen inte kan bära sina egna kostnader och inte bidrar till den utveckling som är nödvändig för att Sverige också i fortsättningen skall kunna räknas in bland de länder i världen som har det största välståndet. Regeringen visar stor uppfinningsrikedom då det gäller att hitta på nya former av konstlad sysselsättning. Förutom traditionella beredskapsarbeten och arbetsmarknadsutbildning har vi rekryteringsstöd, flaskhalsutbildning, beredskapsarbete i kombination med utbildning, ungdomslag, särskilda ungdomsprojekt osv. Trots högkonjunkturen kommer de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna att ligga kvar på en i stort sett oförändrat hög volym och svindlande kostnader. Långtidsutredningen indikerar också att regeringen planerar att bibehålla volymen och därmed kostnaderna på samma höga nivåer. Däremot finns det ingenting som antyder att regeringen är beredd att ta itu med de grundläggande problemen och orsakerna bakom den höga arbetslösheten. Då tar uppfinningsförmågan slut. Detta intryck bekräftas av den oförmåga regeringen visat att hantera årets avtalsförhandlingar. Parterna på arbetsmarknaden har under mycket lång tid anpassat sig till det förhållandet att de i avtalsförhandlingarna inte behöver bekymra sig om konsekvenserna för landets ekonomi och utvecklingen på arbetsmarknaden av alltför höga lönekostnader och en lönestruktur som inte medger en differentiering med hänsyn till de verkliga förhållandena på arbetsmarknaden. Statsmakterna har alltför länge och alltför beredvilligt tagit ansvar för de människor som slagits ut från eller inte alls kommit in på arbetsmarknaden. Nu riskerar avtalsuppgörelserna att spräcka regeringens inflationsmål, och utvecklingen går mot det alternativ som i långtidsutredningen benämns referensalternativet. Detta alternativ, som visar hur illa det kan gå för svensk ekonomi, anger en total arbetslöshet på över 10 90. Allt fler tecken tyder dessutom på att arbetsmarknadspolitiken nu nått en volym där åtgärderna motverkar sitt syfte. Beredskapsarbeten ersätter reguljära arbeten. De stora satsningarna på ungdomssysselsättning börjar ge negativa effekter. Sommarjobben och — vad värre är — praktikjobben minskar, eftersom arbetsuppgifterna tagits över av ungdomslag. Vikariatstjänster tillsätts med ungdomar. Också från fackligt håll uttrycks betänkligheter. Man märker att behovet av ordinarie personal på ordinarie arbetsvillkor minskar. Allt fler människor blir sysselsatta på sämre villkor. Risken för att vi får ett arbetsmarknadens B-lag är uppenbar. Regeringens arbetsmarknadspolitik har hamnat i en ond cirkel. Stora satsningar på traditionella arbetsmarknadspolitiska åtgärder bidrar till att förhindra den nödvändiga saneringen av ekonomin. Därigenom hämmas näringslivets tillväxt, och situationen på arbetsmarknaden förvärras. Det ställs krav på ytterligare arbetsmarknadspolitiska åtgärder osv. i ett alltmer uppskruvat tempo. Det är mot den här bakgrunden som vi begär en utvärdering av arbetsmarknadspolitiken. De utredningar som har genomförts eller är på gång tar endast upp vissa delfrågor. De har inte heller någon aktualitet i det tillspetsade arbetsmarknadsläge som vi i dag har. En del av den arbetsmarknadspolitiska åtgärdsarsenalen utgör de kontanta stödformerna vid arbetslöshet. Det är kontantstöden som får klara situationen då allt annat har misslyckats. Också deras roll i arbetsmarknadspolitiken behöver belysas. Det råder enighet inom alla politiska partier och i samhället i dess helhet om att människor som drabbas av arbetslöshet skall tillförsäkras ekonomisk trygghet. Det är en självklarhet i vårt samhälle. Under årens lopp har det växt upp en flora av olika lagstadgade eller avtalsreglerade stödformer — arbetslöshetskassa, KAS, förtidspension av arbetsmarknadsskäl, avgångsbidrag, olika trygghetsavtal och som sista utväg socialbidrag. Ersättningsnivåerna och villkoren varierar kraftigt. Gemensamt för alla stödformer är att de finansieras av dem som arbetar, antingen i form av försäkringsavgifter, uteblivna löneökningar och löneskatter eller också över den vanliga skattsedeln. En rapport som expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ESO, presenterade förra året visar att ersättningen från A-kassa vid kortare tider av arbetslöshet för en person med en vanlig industriarbetarlön endast i ringa grad understiger normal arbetsförtjänst, om man ser till nettoeffekten på årsbasis. Detta bekräftas av den kartläggning av förhållandena i de nordiska länderna som gjorts av Nordiska rådet. Däremot drabbas inkomsttagare i högre inkomstskikt av avsevärda ekonomiska påfrestningar vid arbetslöshet. Nu talar jag inte om de extrema höginkomsttagarna, utan om dem som har högre industriarbetarlöner. Det räcker att tillhöra den gruppen. Likaså innebär utförsäkring från arbetslöshetskassa en svår belastning. Man kan också notera att den omedelbara effekten vid arbetslöshet blir en ganska kraftigt reducerad inkomst. Genom skattesystemets konstruktion utjämnas dock den negativa effekten över året. Då har inte hänsyn tagits till de avgångsbidrag som enligt avtal utgår till vissa arbetstagare som blir arbetslösa efter att ha fyllt 40 år, under förutsättning att de har en längre anställningstid bakom sig. Deras situation är givetvis gynnsammare. Enskilda människor eller grupper har emellertid inga möjligheter att på eget initiativ bygga upp en för dem bättre anpassad trygghet vid arbetslöshet. Under 1983 betalades via statskassan ut inte mindre än drygt 6 miljarder kronor i kontantstöd vid arbetslöshet. Av detta utgjorde merparten, eller drygt 5 miljarder kronor, ersättningar från arbetslöshetskassorna. Enligt riksdagens beslut skall 65 96 av kostnaderna finansieras av arbetsmarknadsavgiften, som utgår som arbetsgivaravgift med 1,3 70 av lönesumman. Resten, dvs. 35 20, betalas av skattemedel. I kompletteringspropositionen föreslår arbetsmarknadsministern en höjning av arbetsmarknadsavgiften med 0,3 70. Likaså föreslås höjningar av dagpenningen och utbildningsbidraget. Vi har i vår motion med anledning av kompletteringspropositionen avstyrkt såväl höjningen av dagpenningen som höjningen av arbetsmarknadsavgiften. Det är minst sagt anmärkningsvärt att regeringen ännu inte förstår att ökade kostnader för näringslivet leder till högre arbetslöshet. Ändå finns det ledande socialdemokrater som är medvetna om detta samband. Senast konstaterade professorn i nationalekonomi och den socialdemokratiske riksdagsledamoten Bo Södersten att det ökade kostnadsläge som blir resultatet av årets avtalsuppgörelse innebär 50 000 färre jobb. Vi anser att det är nödvändigt att företa en mer genomgripande omläggning av arbetslöshetsförsäkringen. Den måste återfå sin karaktär av försäkring med uppgift att ge en grundläggande ekonomisk trygghet åt dem som blivit arbetslösa med möjligheter till tilläggsförsäkringar. En ökad egenfinansiering behöver komma till stånd. Dagens avgifter är försumbara för den enskilde. I genomsnitt betalar medlemmarna 8 kr. och 27 öre i avgift per månad till arbetslöshetsförsäkringen. Det är besynnerligt att de fackliga organisationerna, som ju i andra sammanhang binder en inte föraktlig del av löneutrymmet i olika försäkringslösningar, tycks helt blockerade då det gäller att själva medverka till finansieringen av just arbetslöshetsförsäkringen. Vi begär i reservation 1 en sammanhållen översyn av ersättningssystemet vid arbetslöshet. Vid en sådan översyn bör också beaktas en rad olika delfrågor. Till dessa frågor hör bl.a. kostnadsfördelningen mellan arbetslöshetskassorna och staten, avstängningsregler för arbetstagare som frivilligt slutat sin anställning, stödet till arbetslösa företagare, det stora antalet utförsäkrade och frågan om i vilken omfattning vård av egna barn bör vara ersättningsgrundande, samt äldreavgångarna, vilka vi kommer att behandla närmare här i kammaren nästa vecka. En bärande tanke är att de som har arbete skall vara med och ta ansvar för dem som saknar arbete. Vi anser också att berörda organ skall aktivt verka för att så många som möjligt ansluter sig till arbetslöshetsförsäkringen. Detta bör ske oberoende av om fackligt medlemskap föreligger eller ej. Med denna inriktning uppnår man bl.a. effekten att arbetsmarknadens parter ges ett reellt inflytande över och ansvar för den arbetslöshet som beror på utfallet av avtalsrörelserna. Såvitt jag förstår för folkpartiet fram liknande tankegångar i det förslag som läggs fram i en motion med anledning av kompletteringspropositionen. Den modell som presenteras där bör givetvis också kunna ingå i den översyn vi begär. Likaså bör översynen kunna omfatta den uppdatering av ALF-utredningen som föreslås i reservation 2. Det är ett gott skäl för folkpartiet och centern att ansluta sig till vårt yrkande i reservation 1 om en sammanhållen översyn. De förslag till regeländringar som ett enigt utskott ställt sig bakom innebär att delar av de problem vi pekat på blir lösta. En hel del kvarstår dock. Det gäller inte minst frågan om vård av egna barn och situationen för arbetslösa företagare. Framför allt är frågor som rör egna företagare komplicerade, men inte desto mindre angelägna att lösa. Vi ser hur nyföretagandet växer, nya företagsformer bildas. Många delar sin tid mellan företagande och anställning eller andra uppdrag. Det är angeläget att människors initiativkraft inte hämmas av rädsla för att hamna utanför den trygghet som arbetslöshetsförsäkringen innebär. Det är också ett rättvisekrav att stora grupper inte ställs utanför den sociala trygghet som bör vara en medborgerlig rättighet för alla på arbetsmarknaden. Vid beräkningen av anslaget till arbetslöshetsförsäkring och utbildningsbidrag har arbetsmarknadsministern räknat optimistiskt. Trots att vi är inne i en högkonjunktur ligger arbetslösheten fortfarande kvar på en oförändrat hög nivå. Antalet ersättningsdagar per medlem, som förra året uppgick till 7,2, har i propositionen beräknats till 6. Likaså har regeringen räknat med en omotiverat låg genomsnittlig dagpenning på 265 kr. per dag jämfört med 279 kr. Det finns således en uppenbar risk för att anslaget på närmare 2,5 miljarder kronor inte kommer att räcka. Det understryker det angelägna i att bidragsnivån för arbetslöshetskassorna sätts till 80 96 redan nästa budgetår. Detta yrkande, som framförs i reservation 5, ställer sig samtliga borgerliga partier bakom. Det innebär att arbetslöshetsförsäkringen får ett större inslag av försäkring, varvid medlemmarna genom avgifterna får ta ett ansvar för kostnadsutvecklingen inom kassorna. Åtgärden innebär en påtaglig besparingseffekt i statsbudgeten, utan att den leder till särskilt kännbara avgiftshöjningar för kassamedlemmarna. Vi anser att det är riktigt att de som har ett arbete på det här sättet visar sin solidaritet med kamrater som saknar arbete. Förslaget överensstämmer med det beslut som riksdagen fattade våren 1982. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 1, 4 och 5.

Fru talman!

Vårt förslag innebär att statsbidraget till kassorna skulle minska och en större del finansieras via uttag av medlemmarna. Riksdagen har tidigare fattat beslut i den riktningen, men det upphävdes när socialdemokraterna återkom till makten 1982.

Under vintern fick vi genom massmedia ta del av det utredningsarbete som pågick i regeringskansliet och som tydligen utmynnade i förslag som låg i linje med det vi har aktualiserat. Det framfördes emellertid hård kritik från fackligt håll över förslaget. Arbetsmarknadsministern tvingades att offentligt gå ut och tala om, att det inte var aktuellt att lägga fram något regeringsförslag med anledning av det pågående utredningsarbetet. Vi hoppas att arbetsmarknadsministern inte faller till föga för motståndet ytterligare en gång, utan kommer med förslag om en annan finansiering av arbetslöshetsersättningen som innebär att medlemmarna får betala en något högre avgift. I kompletteringspropositionen omnämner arbetsmarknadsministern att frågan om en förändring av finansieringen av arbetslöshetsersättningen är aktuell, och vi utgår då ifrån att frågan om en större självrisk åter blir aktuell. I vår motion med anledning av förslagen i kompletteringspropositionen har vi accepterat en höjning av arbetslöshetsersättningen till 300 kr. per dag samt höjningen av utbildningsbidraget. Däremot har vi inte accepterat höjningen av arbetsmarknadsavgiften med 0,3 96. Regeringen har i proposition 126 räknat med medel till 3 350 000 försäkrade och med sex ersättningsdagar. Den föreslagna höjningen av arbetsmarknadsavgiften innebär, som jag ser det, en överfinansiering — i varje fall i förhållande till regeringens målsättning att arbetslösheten skall minska under budgetåret 1984/85. Men det är kanske på det sättet att regeringen själv har övergivit sin tilltro till en positiv sysselsättningsutveckling framöver på grund av den förda politiken och räknar med en ökad arbetslöshet, eftersom den föreslår denna finansiering. I reservation 2 har vi yrkat att ALF-utredningens resultat hålls å jour med den fortsatta utvecklingen. Mycket har hänt inom arbetsmarknadspolitiken sedan utredningen avlämnade sitt betänkande 1978, och därför anser vi det vara angeläget att studera hur dessa förändringar påverkar utredningsförslaget. Avslutningsvis vill jag framhålla att de arbetssökande som kommer till förmedlingen i första hand skall erbjudas arbete och utbildning. Kontant arbetsmarknadsstöd är en rättighet som skall tas i anspråk i sista stund. Utvecklingen är oroväckande när det gäller kontantstödets andel av de arbetsmarknadspolitiska insatserna. Drygt 25 96 av arbetsmarknadsverkets budget för innevarande budgetår avser kontantstöd. Man kan förstå att socialdemokraterna så envist vill poängtera nyheten med arbetslinjen framför kontantlinjen, eftersom utvecklingen har varit negativ sedan socialdemokraterna kom i regeringsställning. Till Sonja Rembo skulle jag bara vilja säga att centern har tagit ställning till vilken översyn vi önskar. Vår uppfattning kanske inte helt stämmer med de synpunkter som framförs i reservation 1. Om så varit fallet hade säkerligen också våra namn stått på denna reservation. Med det anförda får jag, fru talman, yrka bifall till centerreservationerna och i övrigt till utskottets hemställan.

Fru talman! Arbetslösheten är ju osedvanligt hög, och alltför många står utanför den ordinarie arbetsmarknaden, trots att vi befinner oss i en högkonjunktur. Visserligen talar regeringen om att arbetslinjen skall hävdas, men vi har tvingats konstatera att allt fler har kommit ut i öppen eller dold arbetslöshet. De utförsäkrades skara har kraftigt ökat. Därför har stödet vid arbetslöshet fått en relativt större betydelse och andel. Folkpartiets särmeningar i betänkande nr 18 redovisas i reservationerna 2, S och 6. De två förstnämnda reservationerna är redan kommenterade här, så jag nöjer mig med en kommentar till reservation 6, där vår uppfattning är den att vård av egna barn i hemmet bör värderas på likartat sätt som vårdarbete i t.ex. barndaghemmen. I annat fall kommer de föräldrar som exempelvis på grund av otillräckligt utbyggd kommunal barntillsyn själva tagit hand om barnen i en besvärlig situation när de söker sig ut på arbetsmarknaden för att få ett jobb. I regel är det fråga om kvinnor, som går uti förvärvslivet efter förändringar i familjesituationen eller för att återuppta ett tidigare yrkesarbete. Kan de inte genast erbjudas arbete, registreras de visserligen som arbetslösa, men de saknar vanligen rätt till arbetslöshetsersättning. Vi menar att det är en rättvisefråga att vård av egna barn i hemmet jämställs med förvärvsarbete och således kvalificerar till kontant arbetsmarknadsstöd. En tidsgräns bör i och för sig finnas med hänsyn till barnets ålder. Denna gräns bör inte vara för snäv, utan kvalifikationsrätten bör gälla tills barnet har fyllt åtta år, dvs. samma ålder som gäller för rätten för föräldrar att få förkortad arbetstid. Förra gången vi diskuterade den här frågan var folkpartiet ensamt om denna uppfattning. Nu har centerpartiet anslutit sig, och de båda mittenpartierna står bakom den här reservationen. Vem vet, fru talman, nästa gång kanske tiden är mogen för en riksdagsmajoritet för detta angelägna yrkande. Jag yrkar bifall till reservationerna 2, 5 och 6, samtidigt som jag instämmer i det beklagande som utskottet gör på s. 5, där utskottet säger att de olika förslag som vi har haft att ta del av under våren och som rör arbetslöshetsersättningen och finansieringen inte har kunnat tas upp av utskottet till en samlad bedömning. Jag vill understryka det påpekandet.

Fru talman! Riksdagen har vid tre tillfällen denna vår fått förslag från regeringen som berör arbetslöshetsersättningar. I det betänkande vi behandlar i dag finns inte med några förslag om höjda ersättningsnivåer vid arbetslöshet. De förslagen kommer vi att ta ställning till i samband med behandlingen av kompletteringspropositionen. Denna förvirrade behandling av arbetslöshetsersättningsfrågorna orsakas av regeringens snäva ekonomiska syn på lönekostnaderna såsom roten till inflationen i vårt land. Monopolprissättningen nämns knappast alls från regeringens sida. Regeringen hoppade ju in i avtalsrörelsen genom att först signalera en proposition om höjda arbetslöshetsersättningar, som till hälften skulle finansieras via fackföreningsavgifter, och sedan helt uppskjuta detta förslag i avvaktan på avtalsrörelsens förlopp. Men det har ju inte kommit något storstilat förhöjningsförslag från regeringen. Vad man föreslår är en höjning med 20 kr., dvs. från 280 kr. till 300 kr., och det är en besvikelse. Denna höjning på 20 kr. skall inte finansieras via medlemsavgifter, vilket kan betecknas som en framgång jämfört med vad som tidigare varit fallet. Regeringen har trots allt lagt fram sitt förslag till höjningar långt innan avtalsrörelsen är slutförd. Om jag får tolka tidningen Byggnadsarbetaren ganska fritt säger man ungefär så här: Kanske regeringen kom på att avtalsrörelsen hade föga betydelse för de arbetslösa. Sammanfattningsvis kan dock konstateras att regeringens sammanblandning av arbetslöshetsersättningar och den pågående avtalsrörelsen till sist ändå kommer att få en förlorare, nämligen de arbetslösa. Från vpk har vi, det framgår av betänkandet, lagt fram några förslag. Det gäller i första hand det som inte finns med i propositionen och som kommit fram till regeringen framför allt genom arbetslöshetskassornas samorganisation. Jag vet inte om regeringen lagt dessa förslag åt sidan. I alla fall uppfattar vi det så. Men de förslagen skulle, om de genomfördes, ha mycket stor betydelse för de arbetslösa. Det gäller framför allt att koppla ersättningsnivåerna till löneförändringarna på arbetsmarknaden, att man skall slopa karensdagarna, att arbetare över 50 år skall ha rätt till förlängd ersättning samt vissa uppmjukningar när det gäller arbetsvillkoret. Det är alltså en fortsatt reformering av arbetslöshetsförsäkringen som i dag är det allra viktigaste. När det gäller det första reformeringsförslaget om att man skall koppla nivåerna till löneutvecklingen är de föreslagna 20 kronorna i blygsammaste laget. Det uttrycker man också i tidningen Byggnadsarbetaren. Alf-Gunnar Svahn, förbundssekreterare i Byggnads och ordförande i A-kassans samorganisation, säger följande: ”Genom att höjningen blir så låg den här gången kommer det att bli svårt att i framtiden få regeringen att föreslå höjningar som för upp arbetslöshetsersättningen på en rimlig nivå.” Jag instämmer helt och fullt i detta. Det är ju egentligen det som debatten i dag handlar om. Denna lilla höjning kommer att försvåra fortsatt reformering av arbetslöshetsersättningen. I den här debatten kommer man naturligtvis in på principerna i fråga om de ingrepp som tidigare borgerliga regeringar gjorde mot arbetslöshetsersättningen. Framför allt är det moderaterna som följer en hätsk linje när det gäller arbetslöshetsförsäkringen. Man menar att det skall vara större egenavgifter i det hela. Man har ju den bärande principen. Man säger att det är de som har arbete som skall ta ansvar för dem som saknar arbete. I övrigt är man för enskilt ägande då det gäller produktion. De har inget ansvar för de arbetslösa utan det är de anställda som skall ha ansvar för sina arbetskamrater. Det är den slutsats man måste dra beträffande moderaternas politik. Den är i det här fallet — om jag får använda en klyscha — reaktionär. Även centerpartiet har i det här sammanhanget samma inställning, vilket kanske förvånar en del med tanke på det partiets folkrörelseanknytning. Från moderaternas sida säger man emellertid också att vi måste angripa de grundläggande problemen, och regeringen anklagas. Jag har tidigare ställt frågor till regeringen i detta sammanhang. Men det kunde vara intressant att också diskutera detta med moderaterna. Vad finns det för en lösning på de grundläggande problemen för att vi skall kunna komma ifrån arbetslösheten? Är det det kapitalistiska systemet som är orsaken? Om vi ser på hur det är runt om i världen i dag, märker vi att arbetslösheten är störst i de kapitalistiska länder där moderaterna har framgång. Kanske är en dålig regeringspolitik orsaken, eller skall det vara lägre löner? Man har refererat till Bo Södersten. Han säger att det kommer att bli 50 000 fler arbetslösa på grund av de mycket måttliga löneökningar som nu har avtalats. Men då skall man beakta att under de sju år som vi fått reallönesänkningar har arbetslösheten stigit. Hur skall vi klara den ekvationen? Det kanske ändå är så, att vi skall ha ett trasproletariat som springer omkring någonstans och som ingen har ansvar för. Såvitt jag kan se blir följden av denna politik att de arbetande skall ta ansvar för de arbetslösa arbetarna och att de samtidigt skall ha lägre löner. Detta går i varje fall inte ihop med en rättvis fördelningspolitik. En annan fråga som berörs i betänkandet är om man skall kunna få ersättning när man inte har barntillsyn ordnad. Som vi ser det är det en stor framgång att man i propositionen öppnar möjligheter till detta. Men den som får erbjudande om arbete och inte har barntillsyn ordnad kan i vissa fall inte få ersättning. Samtidigt har detta att göra med vilken barnomsorg vi har. Man tillämpar inte principen fullt ut. Man är njugg mot kommunerna vid utbyggnad av barnomsorgen, som i många fall har stoppats upp. Därför kommer det att bli problem. Framför allt blir det skillnader mellan kommunerna när det gäller utbyggnaden av barnomsorgen. Det som drabbar de arbetslösa kanske allra mest är när de hamnar i situationen att bli utförsäkrade. När de har gått igenom hela karusellen av att vara arbetslös och ha fått bidrag och kanske beredskapsarbete, duger de till sist inte till något annat än att bli utförsäkrade och hänvisas till sociala institutioner i kommunerna. Detta har naturligtvis i grund och botten att göra med hur mycket arbete som finns i samhället. Men det mest oroväckande är att en så stor del av de utförsäkrade är mellan 20 och 39 år. Det gäller alltså ungdomar som har gått igenom den första karusellen av beredskapsarbete och annat. När de kommer ut och skall ha ett ordinarie arbete och samhället inte har det yttersta skyddsnätet, hamnar de i utförsäkring. Därför har vi föreslagit att den reform om beredskapsarbete som har trätt i kraft skulle utvidgas. Beredskapsarbete skall erbjudas av samhället, så att de människor som är utförsäkrade verkligen fångas upp. Vi vet i vilken situation de befinner sig. De kan inte i alla lägen företräda sina egna rättigheter på ett riktigt sätt. Därför bör samhället ta ansvar för att erbjuda varje utförsäkrad ett beredskapsarbete. Om samhället inte kan erbjuda beredskapsarbete eller utbildning — som vi tycker skall jämställas — skall tiden för arbetslöshetsersättning förlängas. Detta är kanske litet av det som samorganisationen tidigare har tagit upp. En förlängd A-kassetid skulle vara ett sätt att hitta ett skyddsnät för de människor som har drabbats allra mest. Detta är inget egentligt brott mot arbetslinjen, som man talar om. Nu skall vi ju gå in för arbetslinjen i större utsträckning än kontantlinjen. Men det kan vi inte göra så länge vi inte ökar antalet jobb i samhället. Arbetslinjen kan inte gälla enbart arbeten som har beredskapskaraktär, ungdomslag och annat. Sådana arbeten sägs av det ansvariga statsrådet vara mycket betydelsefulla, lika betydelsefulla som att plocka praliner på Marabou. Men det verkligt anmärkningsvärda är att de arbeten som är så betydelsefulla, de är inte fasta, ordinarie, medan arbetet att plocka praliner är på åtta timmar, kanske med för låg lön. Det anmärkningsvärda är att de viktiga arbetena skulle vara på sex månader eller ett visst antal år och till låg betalning. Därför kommer arbetslinjen inte att kunna hävdas, om vi skall tro på engångsdevalveringar och exportframgångar och förlita oss på storfinansens investeringsplaner. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till vpk-reservationerna i detta betänkande.

Fru talman! Lars-Ove Hagberg har naturligtvis velat missuppfatta vårt förslag totalt och gör det också. Han påstår att vi — när vi säger att de som arbetar skall ha ansvar för dem som saknar arbete — menar att arbetslöshetssituationen skall vara en av de faktorer som skall beaktas exempelvis vid avtalsförhandlingarna. Arbetsmarknadens parter kan inte leva i ett lufttomt rum där de ser sig själva isolerade från det som händer runt omkring. Vi märker nu hur avtalsuppgörelsen riskerar att leda till ökad arbetslöshet, till att färre människor får arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Kraven på arbetsmarknadspolitiken kommer att öka, kraven på det kontanta stödet kommer att öka. Det finns icke förutsättningar för att genom statskassan ständigt gå in och städa upp efter parterna. Vi måste bära detta ansvar gemensamt. Det är en illusion, Lars-Ove Hagberg, att tro att det förhållandet att arbetsmarknadspolitikens åtgärder och det kontanta stödet betalas via statskassan inte innebär kostnader för de människor som arbetar. Visst innebär det kostnader. Det är dessa människor som får betala skatterna. Vi ser ju hur utvecklingen har tvingat fram den ena skattehöjningen efter den andra för att finansiera en ekonomisk utveckling som resulterar i hög arbetslöshet.
Fru talman! Detta med att ta ansvar för varandra är kanske inte så enkelt som Sonja Rembo säger. I så fall skulle hon kunna uttrycka det genom att säga att det är produktionen som skall ansvara för de arbetande, vare sig de har arbete eller inte. Det är i varje fall vpk:s uppfattning. Sedan får vi väl strida om vad som är en rättvis fördelning av produktionens resultat. Jag har den uppfattningen att om man tvingas till arbetslöshet skall man i varje fall inte behöva sänka sin ekonomiska standard och sättas på undantag. De skatter som betalas in kan tas in på olika sätt. Tar man in dem via mervärdeskatt, som vii stor utsträckning gör i detta land, är det ingen särskilt bra fördelningspolitik. Men det för något positivt med sig, och det är att de branscher som i dag kanske har stor arbetslöshet slipper bära hela kostnaden. Att koppla detta till avtalsförhandlingarna enligt Sonja Rembos och moderaternas modell betyder reella reallöneförsämringar för de vanliga arbetarna. Det är fel att tro att denna avtalsrörelse har lett till färre jobb — det är snarare tvärtom. Det handlar om en fördelning. Det är fel att se det så snävt som att vi skulle förlora arbetstillfällen genom att en begränsad löneökning skulle ta av den offentliga sektorn. Det är snarare så att ju högre löneökningar vi får på arbetsmarknaden, desto mer överförs till den offentliga sektorn för arbetsinsatser. Det är faktiskt där som arbetstillfällen trots allt kan skapas i dag genom att mera tillfälliga uppdrag omvandlas till fasta tjänster. Dagens reella sanning är att om vi höjer lönerna kommer det mer pengar via skatt till den offentliga sektorn.
Fru talman! Det är en märklig tvetalan Lars-Ove Hagberg gör sig skyldig till. Han säger att produktionen skall betala. Det är riktigt i och för sig. Produktionen skall betala alla de kostnader vi har i samhället, och det är därför vi måste slå vakt om produktionen så att den blir konkurrenskraftig och lönsam och kan bära upp hela det system som utgör välfärdssamhället. Belastar vi produktionen med ständigt ökade kostnader, så försämrar vi produktionens möjligheter att klara denna börda. Vad Lars-Ove Hagberg förordar är ständigt ökade skatter, ständigt ökade kostnader över statskassan — kostnader som vi inte kan finansiera med produkten av vårt eget arbete utan som vi hela tiden måste låna till. Det är en politik som hela tiden försvårar situationen på arbetsmarknaden, som leder till att vi får allt mindre att fördela, som leder till att vår standard och vårt välstånd sjunker. Men detta förstår inte Lars-Ove Hagberg. Jag tror inte att det hjälper hur länge vi än står här i kammaren och debatterar. Det beror på att vi har så olika grundläggande uppfattningar om de ekonomiska sambanden. Vår politik bygger på helt olika ideologiska målsättningar.
Fru talman! Det senaste konstaterandet är riktigt. Jag menar att moderaterna inte företräder en rättvis fördelningspolitik. Visst finns det resurser att fördela från produktionen i det här samhället! Jag kan nämna de värden som skapas på börsen, de vinster som görs i företagen men som inte investeras i dag och kanske t.o.m. förs utomlands. Jag kan vidare nämna de likvida medel som inte investeras men som vi kan dra in till nyttigheter — och inte minst de spekulationsvinster som görs i detta samhälle. Så visst kan vi ha en helt annorlunda och mer rättvis fördelning av det som produceras än vi har — kanske just till de arbetslösa och de arbetshandikappade. Det är alltså helt enkelt en felsyn när man säger att högre löner i dag skulle betyda mindre arbete. T. o. m. i regeringens finansplan från januari pekas det på att en 10-procentig ökning på arbetsmarknaden skulle ge den offentliga sektorn 7,1 miljarder mer att röra sig med. Det är en sanning som vi inte kan bestrida! Men det jag ville peka på är just moderaternas attack mot de arbetslösa. Jag kan nämna en fråga som är rent människofientlig, nämligen förslaget att avstängningsreglerna inte skall gälla de arbetstagare som frivilligt slutar sin anställning. Vad är frivillighet? Det kan verkligen diskuteras. Era krav tyder på en människoföraktande inställning, som ni vill se speglad i försäkringssystemet. Min fråga kvarstår: Vad skall, enligt moderaternas sätt att se, göra arbetslöshetskasseersättningar obehövliga? Hur skall man komma åt de grundläggande orsakerna till arbetslöshet? Är det bara lägre löner det gäller?

Fru talman! Till grund för arbetsmarknadsutskottets betänkande ligger dels propositionen om kontant arbetsmarknadsstöd, dels vissa avsnitt av budgetpropositionen. När kompletteringspropositionen behandlas här i kammaren senare under våren får vi ta ställning till bl.a. dagpenningens storlek. De förändringar som nu skall bli föremål för beslut har ett brett stöd från de organisationer som arbetar med arbetslöshetsfrågorna ute på fältet. Jag vill göra en kommentar till ett stycke i betänkandet, nämligen det stycke där utskottet beklagar att det inte har varit möjligt att i ett sammanhållet betänkande ta upp både frågan om ersättningar vid arbetslöshet och frågan om finansieringen. Det skall bara konstateras att utskottet av arbetsbelastningsskäl önskade behandla dessa frågor på det sätt som nu sker. Till betänkandet har fogats ett antal reservationer, varav några är gamla bekanta. Moderaterna återkommer i reservationen 1 med ett utredningskrav, som har fått beteckningen En sammanhållen översyn av ersättningssystemet vid arbetslöshet. Man kan vid en genomläsning konstatera att moderaterna vill föra en mycket dålig politik i de frågor som vi nu diskuterar. Den 1 december 1983 avslog riksdagen en reservation identisk med den som nu föreligger. I övrigt kan om reservationen 1 sägas att den är typiskt moderat. Enligt moderaterna är det den solidariska lönepolitiken tillsammans med en selektiv arbetsmarknadsoch industripolitik som har lett till ökade obalanser i hela ekonomin, med negativa effekter på arbetsmarknaden. Det är modigt av moderaterna att peka ut syndabockar för den krisartade ekonomi som moderaterna är i högsta grad ansvariga för. Centern reserverar sig för en uppdatering av utredningen om en allmän arbetslöshetsförsäkring. Utskottsmajoriteten har uppfattningen att det inte kan anses påkallat att göra nya kalkyler för reformkostnader. Följden av detta är naturligen att finansieringen måste ordnas om den s.k. ALF utredningen skall genomföras. Jag är inte riktigt säker på vad centern menar — och jag blev det inte heller efter Arne Franssons anförande. Menar centern att ALF-utredningen nu skall genomföras? Det är nämligen litet svårt att få någon klarhet i detta med utgångspunkt i reservationen 2. Reservationen nr 3 från vpk har rubriken Fortsatta förbättringar av arbetslöshetsförsäkringen. I reservationen uttalas farhågor för att de förslag som framförts av A-kassornas Samorganisation inte kommer att genomföras. Jag kan där hänvisa till texten i betänkandet. Den proposition som vi nu har att ta ställning till är naturligtvis inte något slutdokument. Reformeringen av villkoren för A-kassan kommer givetvis att fortsätta även hädanefter. Redan under våren kommer nya förslag, som initierats av bl.a. Samorganisationen, på riksdagens bord. Reservationen nr 4 från moderaterna behöver inte kommenteras i någon annan mån än att den utvärdering som efterlyses pågår i Efa, den s.k. expertgruppen för utredningsverksamhet i arbetsmarknadsfrågor. Den utredning som har beteckningen KAFU har också nyligen lämnat ett betänkande. Dessutom pågår ett arbete även i AMS-kommittén. Därför finns det inte något behov av att bifalla det moderata kravet. Reservationen nr 5 från moderaterna, folkpartiet och centern berör statsbidragen till A-kassorna. De har ju varit föremål för många och långa debatter tidigare. Vi kan konstatera att vi inte är överens om att sänka stödet till arbetslöshetskassorna. Att borgarna skulle omfördela till nackdel främst för dem som arbetar i de branscher som har den högsta arbetslösheten kan bara noteras. Reservationen nr 6, vård av eget barn, från centerpartiet och folkpartiet tar upp ytterligare en fråga som behandlades i december 1983. I den debatten redovisades argumenten från socialdemokraterna. Det kan konstateras att vid remissbehandlingen ansåg LO, TCO, AMS och A-kassornas Samorganisation att detta är en fråga som skall lösas inom barnomsorgen och inte göras till en arbetsmarknadspolitisk fråga. Det framhålls i betänkandet att det sedan den 1 december 1983 inte har tillkommit några nya omständigheter som ger anledning till en ändrad bedömning. När det gäller svårigheter med barntillsyn tas i proposition 126 upp problemet med att en förälder i samband med ofrivillig arbetslöshet oförskyllt går miste om sin barnomsorgsplats. I ett sådant fall bör föräldern få behålla rätten till arbetslöshetsersättning under den tid det tar att på nytt ordna barntillsyn. Slutligen några ord om reservationen nr 8 från vpk om åtgärder mot utförsäkring: Det bör understrykas att det är av stort intresse att vidta åtgärder för att förhindra utförsäkring av långtidsarbetslösa. Det kan också konstateras att de som riskerar att utförsäkras har rätt till beredskapsarbete, om de begär sådant. De får naturligtvis också den information om detta som de behöver på arbetsförmedlingen. Låg mig till sist, fru talman, bara konstatera att Sonja Rembo har ett stort behov av att leva upp till ryktet som en stor fackföreningshatare. Hon talade här om fackföreningsrörelsens självpåtagna rätt att kräva. Jag tror, fru talman, inte att det är en självpåtagen rätt; det är faktiskt en rätt som vi har i vårt samhälle, och den kommer vi att fortsätta slåss för.
Fru talman! Först till det sista — mitt rykte som fackföreningshatare. När socialdemokratin och fackföreningsrörelsen saknar argument i sak går man till personangrepp, och det är precis vad som nu händer. Från moderat håll angriper vi inte fackföreningar som sådana och facklig verksamhet som sådan — vi angriper de avarter som finns och de övergrepp som sker från fackliga föreningar. Men detta, Lars Ulander, får vi diskutera vidare i höst när vi skall behandla arbetsmarknadsutskottets betänkande om arbetsmarknadslagstiftningen. Sedan en kommentar till påståendet att utskottet självt önskat behandla regeringens propositioner på detta sätt. Vi var tvungna att göra så här. Med hänsyn till arbetsordningen i riksdagen och det faktum att vi är tvungna att sluta riksdagsarbetet senast den 15 juni fick vi acceptera den här hanteringen. Dessutom anser vi från moderat håll att de här frågorna är så viktiga att de är värda en egen debatt — de skall inte bakas in i en allmän ekonomisk-politisk debatt, vilket skulle ha skett om de hade behandlats i samband med kompletteringspropositionen. Lars Ulander plockar fram det sedvanliga socialdemokratiska argumentet, att det är moderaterna som är ansvariga för den ekonomiska utvecklingen. Det börjar bli litet svårt att efter den här tiden av socialdemokratisk regim fortfarande skylla på moderaterna. Visst har vi ett ansvar för utvecklingen, och visst kan vi beklaga att vi under de borgerliga regeringsåren inte hade möjligheter att på ett mycket mer markerat sätt skilja den ekonomiska politiken från den tidigare socialdemokratiska politiken. Men det går inte snabbt, det är inte lätt att ändra ett samhälle efter 44 års socialdemokratisk politik. Jag skall läsa upp tre grundläggande utgångspunkter för den ekonomiskpolitiska strategin. ”Stabila förutsättningar måste råda för att åstadkomma en långsiktig expansion, av produktion, investeringar och sysselsättning. Den konkurrensutsatta sektorn i svensk ekonomi — — — måste utgöra motorn i en sådan utveckling. Detta kräver bl.a. att kostnadsläget förblir gynnsamt och att lönsamheten är god, inte minst i jämförelse med finansiella och mera improduktiva verksamheter. En framgångsrik expansion i den konkurrensutsatta sektorn bidrar inte bara till att stärka sysselsättningen i denna sektor. Den skapar också ekonomiska resurser för att finansiera den offentliga sektorns verksamhet och är därmed av avgörande betydelse såväl för den sociala välfärden som för sysselsättningen i stort. — —— Ett växande budgetunderskott innebär ett hot mot en framgångsrik stabilisering av prisoch kostnadsutvecklingen. ——- De sysselsättningsfrämjande åtgärder som har föreslagits måste finansieras på ett ansvarsfullt sätt. Om detta inte sker, utan budgetunderskottet tillåts öka ytterligare, undergrävs i själva verket de framtida möjligheterna att värna sysselsättningen på grund av de negativa verkningar som då uppstår i form av ökande inflation och en press uppåt på räntorna.” Detta är alldeles utomordentligt bra skrivet! Det är skrivet av den socialdemokratiske finansministern i den ekonomisk-politiska proposition som lades fram för riksdagen i höstas. Men socialdemokraterna, både dessförinnan och sedan dess, fortsätter att föra en ekonomisk politik som går i diametralt motsatt riktning. Vi har fått ett femtiotal skatter — nya eller höjda. En stor del av dessa har drabbat just den konkurrensutsatta sektorn direkt och har höjt kostnadsläget. En lång rad andra pålagor och regleringar har införts. Regeringen har i egenskap av arbetsgivare medverkat till en avtalsuppgörelse för innevarande och nästa år som driver upp kostnaderna och därmed inflationen. Budgetunderskottet har ökat, den offentliga sektorn har ökat och löntagarfonder har införts. Det är svårt att se hur den konkurrensutsatta sektorn under sådana förhållanden skall ha några som helst möjligheter att fungera som motor i en utveckling som präglas av allt annat än stabila förhållanden. Vi har fått precis den utveckling som finansministern varnade för. De framtida möjligheterna att värna sysselsättningen undergrävs ju av de negativa verkningarna i form av ökande inflation och en press uppåt på räntorna — allt medan rosornas krig rasar i regeringen och man inte kan besluta sig för vilken politik man egentligen vill föra. Detta visar inte minst utvecklingen när det gäller det kontanta stödet vid arbetslöshet.
Fru talman! Centern har i reservation 2 föreslagit en uppdatering av ALF-utredningens förslag. Vi har inte yrkat att man nu skall genomföra en allmän arbetslöshetsförsäkring, men målsättningen är klar — när förutsättningar finns bör detta genomföras. Det är en uppfattning som vi har haft och fortfarande har. Det gäller bara att se till att den ekonomiska utvecklingen blir sådan att möjligheter skapas för detta. Vårt förslag i reservation 5 innebär en höjning av egenavgiften. Vi anser nämligen att det inte är orimligt att månadsavgiften höjs något för dem som är medlemmar i arbetslöshetskassorna. Som jag sade i mitt anförande var detta tydligen tankegångar som fanns i kanslihuset, och jag hoppas att det utredningsmaterial som tydligen är framtaget inte får ligga kvar i lådan. Jag tror att det är viktigt och värdefullt att man plockar fram det ånyo och att förslag i den riktningen så småningom läggs fram på riksdagens bord. Vi skall ändå ha klart för oss att den månadsavgift som i dag utgår för det stora flertalet arbetslöshetskassor faktiskt ligger på en lägre nivå än den avgift som man hade i början på 1970-talet. Med tanke på inflationen osv. är det en avsevärd reducering. Slutligen, fru talman, skulle jag vilja säga att det kanske inte finns anledning att i dag föra en ekonomisk-politisk debatt. Låt oss spara den tills dagen innan vi firar pingst.
Fru talman! Vårt krav på att man skall täppa till luckan så att de utförsäkrade hamnar inom systemet måste vara riktigt utifrån utgångspunkten att de utförsäkrade av samhället måste få en solidarisk hjälp på annat sätt. En annan orsak som borde intressera Lars Ulander och mig särskilt mycket är att de utförsäkrade hamnar utanför den fackliga gemenskapen, vilket ju en utförsäkring innebär i detta sammanhang. Därför borde man ha en aktivare del med beredskapsarbete och framför allt en förlängd A-kassetid. Ställer Lars Ulander såsom fackföreningsman upp på en förlängd A-kassetid, när inte samhället kan erbjuda någonting annat? Samorganisationen har några tankar om att de som är över 50 år skall kunna få sådan hjälp. En av de kanske viktigaste delarna av den fortsatta reformeringen är att koppla A-kassornas ersättningsnivå till den löpande löneutvecklingen. Jag vill fråga: Instämmer Lars Ulander i Samorganisationens uttalande och även i det uttalande som jag har citerat ur Byggnadsarbetaren? Till sist kanske man kan fråga sig om inte diskussionen om de bidragsnivåer på mellan 80 och 90 96 som har figurerat här såsom ett stort slagträ kanske är en liten skendebatt. Om nivåerna inte höjs, kommer ju egenavgifterna egentligen att bli större. De kommer att belasta arbetarkollektivet i alla fall. Höjs inte nivåerna tillräckligt, kan man fråga sig om inte tilläggsförsäkringar och andra försäkringar måste komma till. Det är en utveckling som vi inte önskar i fortsättningen.
Fru talman! Till Sonja Rembo kan jag säga att det är litet underligt att först råda statsrådet till en propositionsavlämning och sedan säga att det var vi tvingade att göra. Man bör stå för den arbetsmetod som man själv har bett om. Jag vill förklara detta med utgångspunkt i betänkandet. Sonja Rembo kom också in på ekonomin. Det var synd att inte aktstycket från Kjell-Olof Feldt fanns tidigare så att man hade kunnat läsa det. Sonja Rembos sakframställning var inte riktig. Jag delar i och för sig Arne Franssons uppfattning att denna debatt får föras i sessionens slutända. Ledamöterna torde ha andra planer för denna eftermiddag än att lyssna på en debatt mellan Sonja Rembo och mig. Av Arne Fransson fick jag ett besked om uppdateringen av ALF utredningen. Efter detta besked tror jag att det som utskottet har kommit fram till är väldigt förnuftigt. Om man inte har planer på att genomföra ALF-utredningen nu och inte heller har den ekonomiska möjligheten, är det naturligtvis väldigt klokt att vänta med uppdateringen till dess man har planer på att genomföra den. Alla sådana här saker har en viss förmåga att bli något äldre. Diskussionen om egenavgifterna skulle man naturligtvis kunna gå mycket långt med. Men helt klart är att man inte kan snäva in solidariteten bara bland dem som har jobb. Man måste ändå se till att solidariteten får möjlighet att sträcka sig något vidare. Från den synpunkten är den finansieringsform som nu föreslås mycket riktigare än om man skulle gå någon annan väg. Lars-Ove Hagberg talar om de utförsäkrade. Jag har naturligtvis exakt samma uppfattning om nödvändigheten av att vi slår vakt om dem. Det är också utifrån den utgångspunkten som man från regeringens sida har följt upp dessa frågor. Regeringen har följt upp saken genom att inrätta följande regel. Om jag är på väg att bli utförsäkrad, har jag rätt att få ett beredskapsarbete, vilket ger mig tid så att jag åter kommer in i systemet. Jag tror att det är den vägen man nu har att vandra. Det är möjligt att man behöver informera om denna möjlighet ytterligare.
Fru talman! Den ekonomisk-politiska utvidgningen som jag gjorde i debatten hänger samman med vår reservation 4. Där begär vi en utvärdering av arbetsmarknadspolitiken totalt. I mitt inledningsanförande sade jag att man inte kan se arbetsmarknadspolitiken isolerad från den ekonomiska politiken i övrigt. Det är den utvärderingen vi eftersträvar, Lars Ulander. Den täcks inte av någon av de utredningar som redan har avlämnat sina förslag eller som arbetar f.n. Om vi skall lösa problemen och ha någon som helst framgång med de förslag som skall komma fram så småningom, och om vi skall kunna klara sysselsättningen på sikt, tror jag att det är nödvändigt att vi på allvar verkligen tar itu med frågan om arbete. Vad är det som skapar arbete? Hur kan vi på bästa sätt hjälpa människor att få och behålla ett arbete? Man kan i detta sammanhang inte komma ifrån den ekonomiska politiken. Lars Ulander sade i sitt första inlägg att den ökade egenfinansieringsgrad som de borgerliga partierna föreslår på 20 70, skulle innebära en omfördelning från branscher med hög arbetslöshet till branscher med låg arbetslöshet. Såsom arbetslöshetsersättningen är konstruerad — med ett grundbidrag och ett progressivt bidrag — ges det möjligheter att stödja just de kassor som har en hög arbetslöshet, Lars Ulander. Det finns naturligtvis också möjligheter att göra justeringar i det systemet. Vi har inte på något sätt motsatt oss sådana justeringar. Tanken med detta system är att kassorna skall visa solidaritet inbördes. Det är på det sättet statsbidraget är konstruerat. Man kan bara beklaga att Lars Ulander tydligen inte läser finansministerns propositioner. Han kan gärna få låna ett exemplar av denna proposition av mig. Jag citerade ordagrant.